Herr talman! Det är tämligen glest mellan de stora reformerna på äktenskapsrättens område. Giftermålsbalken i 1734 års lag bestod i långa stycken oförändrad i 180 år. Den nuvarande giftermålsbalken antogs 1920. Den är alltså mer än ett halvsekel gammal. Det lagförslag som vi nu skall diskutera är en etapp på vägen mot en ny giftermålsbålk, som förhoppningsvis skall vara färdig innan detta årtionde har gått till ända. 1920 års giftermålsbalk har, och det med rätta, fått ett högt anseende både i vårt land och internationellt. Den var för sin tid ett förnämligt lagverk, både realistiskt och framsynt. Den stora principiella nyheten i balken var att man och kvinna blev likställda inför lagen. Tidigare var mannen familjens rättsliga överhuvud. Likställigheten mellan makar i äktenskapslagstiftningen var uttryck för ett radikalt nytänkande. Men genomslagskraften i detta nytänkande begränsades naturligt nog av den sociala verkligheten. Lagen kunde inte ändra det faktum att det nästan alltid var mannen som måste försörja familjen genom förvärvsarbete och att de andra familjemedlemmarna var starkt beroende av honom. Familjen var för de flesta den enda trygghetsgarantin. Föräldrarnas skyldighet att ta hand om sina barn motsvarades av en skyldighet för barnen att försörja föräldrarna på deras ålderdom. Familjen var en hushållsgemenskap som ofta rymde tre generationer. Lagstiftaren måste givetvis ta hänsyn både till dessa realiteter och till de tänkesätt som på den tiden var förhärskande. Därför kunde äktenskapet inte konsekvent göras till en makarnas egen angelägenhet. Samhällets intresse av äktenskapens bestånd var så påtagligt att restriktiva skilsmässoregler var ofrånkomliga. Visserligen införde man en möjlighet för makarna att komma överens om att skiljas efter medling och hemskillnad, men om makarna inte var överens fanns ingen ovillkorlig rätt till skilsmässa för den som ville frigöra sig från äktenskapet. Och även efter skilsmässan kvarstod i princip äktenskapets ekonomiska förpliktelser i form av en underhållsskyldighet som kunde vara den berättigade makens livstid ut. I giftermålsbalken fick inflyta etiska normer för sammanlevnad mellan makarna. Den som bröt mot dessa normer blev i olika hänseenden ganska illa ställd. Om äktenskapet upplöstes riskerade den som ansågs ha skuld till skilsmässan att inte få vårdnaden om barnen. Vid uppdelningen av det gemensamma hemmet kunde han eller hon tvingas att avstå egendom som skadestånd till andra maken, till den förfördelade parten. Underhållsbidrag som annars skulle ha utgått gick den skyldiga maken regelmässigt Så var bestämmelserna 1920. Sådana är bestämmelserna i det väsentliga fortfarande. I praxis har det emellertid skett en betydande x. knappast att någon, som vill psskillnad. Underhållsskyldig utveckling. I dag förekommer det t skiljas, til syvende og sidst vägras äktens heten mellan makar är fortfarande en levande realitet, och den är inte oväsentlig, men utrymmet för livsvariga underhållsbidrag är numera utomordentligt begränsat. Denna utveckling, som har skett i praxis, speglar de fö ändringar i samhälle och tänkesätt som har ägt rum under 50 år. Familj och äktenskap är fortfarande av grundläggande betydelse. Äktenskapet är nu liksom tidigare för det stora flertalet människor den naturliga formen för familjebildning. Sammanhållningen inom familjen tillgodoser föräldrarnas och barnens behov av trygghet och samhörighet med andra. Men ändå får man säga att de förändringar som skett under 50 år är ganska omvälvande. Familjebegreppet har krympt. Tregenerationshushållet har försvunnit. Familjebanden är, även om de är betydelsefulla inte minst på det psykologiska planet, ändå inte den enda ekonomiska och sociala trygghet som står människorna till buds. Individen är med andra ord inte på samma sätt som förr beroende av sina anhöriga. Samhället har gått in och tagit ansvar för människornas välfärd. Särskilt barn, sjuka och gamla har blivit föremål för samhällets stöd och omsorger. Utbildningen har demokratiserats, arbetsmarknaden är på väg att förändras i riktning mot en verklig likställighet mellan män och kvinnor. Vid giftermålsbalkens tillkomst hade knappt 4 procent av de gifta kvinnorna förvärvsarbete utanför hemmet. I dag är motsvarande siffra ca 60 procent. De flesta äktenskap är fortfarande livsvariga, och det finns knappast någon grund för att tro att nutidens människor sätter kraven på solidaritet inom familjekretsen mindre högt än tidigare generationer. Däremot torde allt fler människor betrakta det skuldoch strafftänkande som kan spåras här och var i giftermålsbalken som föråldrat eller rent av anstötligt. Mot denna bakgrund är det givet att giftermålsbalken förr eller senare måste bli föremål för en genomgripande revision. Man kan naturligtvis alltid ha olika meningar om när tiden är inne för att gripa sig an med en ny lagstiftning. Det blir ofrånkomligen övergångsproblem och övergångsbekymmer hur man än gör, eftersom förhållandena är så olika för olika individer, för olika generationer och för olika orter och bygder i samhället. Ännu på 1950-talet ansågs det tillräckligt att man gjorde en teknisk översyn och angrep vissa detaljproblem, inte främst i syfte att få till stånd några sakliga reformer utan för att uppnå en ökad nordisk rättslikhet. Ett utredningsarbete efter de riktlinjerna utfördes i Sverige av familjerättskommittén, som arbetade i närmare åtta år. Tyvärr ledde det arbetet inte till några mera påtagliga resultat. Men när familjerättskommittén kom med sitt betänkande utbröt en livlig debatt kring äktenskapet och äktenskapsrätten. Den debatten visade att det fanns en opinion för reformer — för nödvändigheten av reformer. Och så mognade beslutet om en modernisering av äktenskapsrätten fram. På hösten 1969 tillsattes familjelagssakkunniga, och förra året avlämnade kommittén det betänkande som ligger i botten på det i dag aktuella lagstiftningsärendet. Som jag nyss antydde kommer det nu framlagda betänkandet från familjelagssakkunniga så småningom att följas av ytterligare ett, som behandlar resterande delar av äktenskapsoch familjerätten. Den här gången är det i första hand fråga om reglerna om ingående och upplösning av äktenskap. Nästa gång kommer underhållsskyldigheten, egendomsförhållandena och övriga ekonomiska frågor upp. Självfallet skall jag inte ta kammarens tid i anspråk med en rekapitulation av innehållet i propositionen. Låt mig bara peka på vad som enligt min mening är det principiellt och sakligt mest väsentliga i För det första: Skilsmässoreglerna ändras så att en make aldrig skall kunna vägras skilsmässa. En dom på äktenskapsskillnad måste föregås av en betänketid på sex månader, om makarna är oense i skillnadsfrågan eller om de har underåriga barn. Men den som efter moget övervägande håller fast vid en önskan att upplösa sitt äktenskap skall alltid ha en ovillkorlig rätt till äktenskapsskillnad. Därmed förverkligas principen om äktenskapet som en form för frivillig samlevnad mellan självständiga individer. För det andra: Giftermålsbalken skall inte längre innehålla några bestämmelser som utgår från att domstol skall fastställa vem som är skuld till upplösningen av ett äktenskap. Det skall inte spela någon roll vare sig för rätten till skilsmässa, för vårdnaden om barnen, för rätten till underhållsbidrag eller för bodelningen om någon av makarna genom otrohet eller på annat sätt har vållat äktenskapets upplösning. Därmed befrias domstolarna från en i grunden omöjlig uppgift, och många människor besparas obehaget att i en process ställa ut sitt privatliv till beskådande och bedömande av utomstående. Propositionen innehåller också vissa bestämmelser som berör familjer där föräldrarna inte är gifta med varandra. Det är bestämmelser som tar sikte på skilsmässoliknande situationer. Om en familj där föräldrarna inte är gifta med varandra upplöses, skall enligt vad som föreslås i propositionen frågan om vårdnaden om barnen och om rätten till bostaden bedömas på samma sätt som vid en vanlig skilsmässa i ett äktenskap. Vårdnaden skall alltså tilläggas den som kan erbjuda barnen det bästa den. Detta är en förstärkning av barnens rätt, en förstärkning som jag också vill räkna till de både principiellt och sakligt betydelsefulla reglerna i denna reform. Det är, som jag redan har sagt, i det här sammanhanget fråga om en modernisering av äktenskapsrätten. Ibland kan man av den allmänna debatten ha fått det intrycket att vi skulle vara i färd med att genomföra xapsrätten. Så är knappast fallet, och detta av två skäl: dels därför att mycket av förändringar redan har skett i praxis, dels därför att lagstiftningsarbetet har utgått ifrån några enkla och egentligen ganska självklara tankar. Utgångspunkten när vi har lagstiftat har helt enkelt varit att vi måste några revolutionerande nyheter inom äktens! respektera människornas frihet att själva utforma sitt personliga liv. Vi måste respektera deras val av samlevnadsform och deras vilja att själva bestämma vilka etiska normer som skall gälla för deras familjeliv. Lagstiftarens ambitioner blir då relativt begränsade. De kan begränsas till att tillhandahålla lösningar på praktiska problem, och arbetet kan inriktas på att reglerna skall få en sådan utformning att de kan accepteras av praktiskt taget alla människor. Vi tror att om man arbetar med den målsättningen, blir det möjligt att bevara äktenskapet som den normala och naturliga formen för familjebildning för det helt övervägande flertalet människor. Det är naturligtvis från flera synpunkter önskvärt att så sker. Den sjunkande giftermålsfrekvensen under senare år är ju i sin mån ett vittnesbörd om de risker som man löper om man icke moderniserar äktenskapsrätten. Det kan konstateras att en modernisering av äktenskapsrätten utifrån dessa utgångspunkter också torde ha mycket stora utsikter att vinna en praktiskt taget allmän accept. Redan när familjelagssakkunnigas betänkande var på remiss fick det ju i det stora hela ett gynnsamt mottagande; det gäller i varje fall de huvudprinciper som jag här i största korthet har redogjort för. De principerna accepterades från de mest skilda håll. De accepterades av politiska ungdomsförbund och kvinnoorganisationer likaväl som av ärkebiskopen och av flera domkapitel. Men det är sant att på en del punkter förekom ändå i detaljfrågor eller i begränsade frågor — ganska hård kritik från vissa håll. Det har varit vår ambition i detta lagstiftningsärende att lyssna noga på kritik och att ta hänsyn till sakliga argument. Vi har kanske varit ännu mera ambitiösa i det stycket än man normalt är i andra lagstiftningsärenden, och det tror jag det finns mycket goda skäl för. Det här är en lagstiftning som är av den arten att den griper in i praktiskt taget varje människas personliga liv, och då är det ju rätt viktigt att den är ordentligt förankrad — inte bara här i riksdagen, för övrigt, utan också utanför detta hus. Därför tog vi som sagt hänsyn, och vi har gjort en del justeringar i familjelagssakkunnigas förslag. Vi har också något begränsat reformens räckvidd. Bl. a. genomför vi inte förslaget från familjelagssakkunniga att göra vigseln till en helt frivillig ceremoni vid sidan av lagstiftningen. Inte heller genomför vi ett förslag att ogifta föräldrar skall kunna gemensamt ha vårdnaden om sina gemensamma barn medan de sammanbor. Det sistnämnda finns det väl ganska mycket som talar för, men jag skall inte fördjupa mig nu i specialfrågor. Våra argument framgår av propositionen, och frågan lär återkomma här under debatten. Det viktiga är för mig att peka på hur vi verkligen i det här ärendet varit angelägna att ta hänsyn, att lyssna på kritik. Detta har väl i viss mån varit framgångsrikt, att döma av reaktionen hittills. När lagrådsremissen offentliggjordes i februari var det, såvitt jag kunde avlyssna reaktionerna, nästan en samstämmig kör av bifall. Det var bara de mest förhärdade konservativa organen av moderatoch folkpartimärke som stod på sig i motstånd och missnöje. På en del håll i landet fanns centerpartitidningar som skröt med att nu har regeringen anslutit sig till centerpartiledamotens förslag, och Torsten Gustafsson utnämndes till hjälte. Jag vill gärna erkänna hans rätt till den hjälteglorian. Det är riktigt att vi har lyssnat på Torsten Gustafsson Nr 105 liksom vi har lyssnat på många andra. Vi har tagit hänsyn till Torsten Onsdagen den Gustafssons meningar liksom vi har tagit hänsyn också till mycket av 30 maj 1973 annan kritik, därför att vi velat ordentligt förankra detta lagförslag. — Nu kan man möjligen, när man från debatten kring lagrådsremissen kommer över till riksdagsbehandlingen och studerar det utskottsbetänkande som vi har fått på bordet, fråga sig om enigheten eller den stora uppslutningen gått till spillo. Detta är ju ett digert betänkande, försett med 21 reservationer och 7 särskilda yttranden. Vad har hänt? Den som tränger in i betänkandet och gör sig mödan att läsa igenom reservationerna och de särskilda yttrandena skall emellertid snabbt bli lugnad. Han finner att dessa reservationer och särskilda yttranden ingalunda slår sönder intrycket av en bred uppslutning kring reformen i dess huvuddrag. Det tycker jag är utomordentligt glädjande. Det är egentligen, såvitt jag kan se, bara två partier av de fem här i riksdagen representerade som på ett mera markant sätt skiljer ut sig. Det är för det första kommunisterna som säger att de egentligen inte vill behålla äktenskapets särställning i det rättsliga systemet utan vill ersätta äktenskapslagstiftningen med en lagstiftning om samlevnad som skall kunna gälla för alla möjliga olika samlevnadsformer. Jag skall inte polemisera mot den tanken i sak. Jag bara konstaterar att om man i likhet med oss har ambitionen att få en lagstiftning som accepteras av så gott som alla är den kommunistiska propån tämligen omöjlig. För det andra har vi moderaterna. De skiljer naturligtvis också ut sig. De yrkar avslag på propositionen. Vad hade vi väntat annat? Vi har ju alla upplevt hur moderarerna ute i landet på sina jubelmöten och i sina tidningar beskärmar sig över otryggheten i samhället, den allmänna normlösheten, familjebandens upplösning. Enligt moderaterna är socialdemokraterna den stora boven i dramat, och det verkliga attentatet mot familjen — detta har vi hört under gångna månader — är den tilltänkta lagstifningen rörande äktenskapet. Men om vi går till betänkandet igen och ser på det moderata avslagsyrkandet kan vi icke undgå att bli något litet förvånade, därför att trots denna oerhört upprörda inställning till den reform som vi står i begrepp att besluta om går moderaterna inte rakt på sakfrågorna och avstyrker detta såsom helt samhällsfördärvande. Jag frågar: När det gäller tanken att äktenskapet skall vara frivilligt och att ingen ytterst skall kunna vägras skilsmässa, tillbakavisar moderaterna den? Jag ser inget av det i moderaternas reservationer eller särskilda yttranden. Den här tanken att domstolarna skall befrias från att rota i människornas privatliv, att folk skall slippa lägga ut sitt privatliv inför domstolarna och att det inte skall förekomma några sanktioner, några straff eller skadestånd eller andra påföljder för en make som i äktenskapet har brutit mot etiska samlevnadsnormer — tillbakavisas den? Jag ser ingenting av det i moderaternas reservationer och särskilda yttranden. Nej, när moderaterna yrkar avslag på propositionen, då sker det på formella grunder. De yrkar avslag därför att de hade velat att allt detta skulle tas i en etapp och att vi alltså inte först skall ta reglerna om ingående och upplösning av äktenskap och därefter de ekonomiska frågorna. Vad har de för skäl för det? Vad kommer det att bli för olägenheter av att vi några år får leva med nya regler om ingående och upplösning av äktenskap och har de gamla reglerna om underhållsbidrag kvar? Jag kan inte se att några bevis har presterats för de stora olägenheter som skulle uppkom ma av det. Ett annat formellt skäl som moderaterna anfört för avslag är att vi inte har tillräckligt beaktat intresset av nordisk rättslikhet. De menar att vi borde ha väntat på de andra nordiska länderna. Men har moderaterna något bidrag att ge, om vi frågar dem huruvida det finns några utsikter till att inom överskådlig tid få en nordisk rättslikhet vid en modernisering av äktenskapsrätten eller några garantier för att den moderniseringen skall kunna ske någorlunda efter de tankar och linjer som vi har här i Sverige? Nej, i det ämnet har de inte ett ord att säga. Slutligen har det till utskottets betänkande fogats ett särskilt yttrande med en moderat brasklapp, undertecknad av herrar Lidgard och Winberg. Om den brasklappen är väl inte så mycket att säga — möjligen kan man säga det, att om biskop Hans Brask hade varit en sådan klåpare när han formulerade den ryktbara lapp han lade in under sigillet, då hade han knappast undgått halshuggning. Den moderata brasklappen är en miss nöjd suck, och man reserverar sig där för att man inte vill stödja motiveringarna i detaljer. Det är inte mycket man har att komma med vid sidan av det formellt grundade avslagsyrkandet. Vi får väl höra hur de själva skall klara ut samstämmigheten mellan förkunnelsen ute på jubelmötena och den betydligt mer modesta hållning som moderaterna intar här i kammaren, när de konfronteras både med politiska motståndare och med vänner i borgerligheten som inte vill ha så värst mycket med dem att göra i dessa frågor. Jag skall inte fördjupa mig i detta med moderaterna. Låt mig bara avslutningsvis säga, herr talman, att det finns skäl i att vi under den långa debatt som nu kommer att följa också försöker urskilja huvudlinjerna och försöker pröva om det är sant som jag har påstått här, att kring huvudlinjer och principer råder det nästintill enighet. I varje fall är, såvitt jag kan se, uppslutningen mycket stor!

Herr talman! Det var nog så att publiceringen för ett år sedan av familjelagssakkunnigas förslag i ganska vida kretsar väckte en del oro och misstro. Trots det som därefter hänt med förslaget förefaller den misstron inom en stor del av opinionen att inte vilja släppa. Brev och skrivelser i våra postfack vittnar därom. Intre t för hithörande problem har väl också nu i vår fått litet extra stimulans av Ingmar Bergmans TV-serie om ett äktenskap. Jag vill gärna hoppas att statsrådet Lidboms anförande här i dag skall bidra till att den litet reserverade attityd som kan finnas kvar mot den aktuella äktenskapsreformen och dess syfte minskar. Det var väl i varje fall ett av syftena med det anförandet. I utskottet har vi självfallet sökt att med all möjlig objektivitet bedöma propositionen, som i jämförelse med 1915 års reform — som statsrådet Lidbom också snuddade vid — inte är av den genomgripande natur som den som då genomfördes. Jag är också här angelägen om att redovisa att vi har haft betydande svårigheter att brottas med i utskottet på grund av den orimliga tidspressen, en påfrestning som, herr statsråd, nog inte tillåter en upprepning. Resultatet av utskottsarbetet behandlar vi här i dag. Låt mig börja med att deklarera att jag finner kritiken mot att propositionen lagts fram utan att denna kan redovisas som resultatet av nordiskt samarbete befogad. Från folkpartihåll påtalades det otillräckliga samarbetet i fråga om äktenskapslagstiftningen då Nordiska rådet behandlade denna fråga i Oslo den 21 februari i år. Herr Mundebo yttrade då bl.a. följande: ”I den nu aktuella saken har enligt min uppfattning inte tillräckligt stora ansträngningar gjorts. Jag har alltså, liksom — såvitt jag kan förstå — hela juridiska utskottet, en kritisk syn på den svenska regeringens handläggning av denna fråga. Det måste ställas stora krav på förtroendefullt samarbete, på ömsesidig information, på vilja att nå resultat. Jag kan inte finna att denna vilja i tillräcklig grad funnits i denna sak. Därför måste förnyade försök göras för att, som det heter i rekommendationen, finna en gemensam tillfredsställande lösning. Jag vill inte som enskild ledamot av rådet eller den svenska riksdagen nu ta ställning till vid vilken tidpunkt ett lagförslag bör föreläggas den svenska riksdagen.

Jag vill konstatera att det lagförslag som nu föreligger i stort är i linje med den syn jag och stora delar av svensk opinion har på äktenskapslagstiftningen. Jag talar alltså inte om utredningsdirektiven, inte om utredningsförslaget utan om det lagförslag som nu remitterats till det svenska lagrådet. Jag talar inte heller om det förslagets enskildheter, de får bedömas i annat sammanhang. Jag talar om förslagets huvudlinje och om behovet av ny svensk lagstiftning.” Den nordiska rättslikheten är angelägen men får — som utskottet närmare utvecklat — inte leda till reformstopp. Den nuvarande giftermålsbalken tillkom i nordiskt samarbete, som började 1909. Detta ledde dock inte till samtidig lagstiftning i de nordiska länderna. Sverige kom först och gick fram, då liksom nu, i två etapper. De relevanta årtalen är 1915 och 1920, medan Danmark och Norge tog sina äktenskapslagar några år senare och Finland först 1929. Mönstret från den tiden upprepas alltså nu, och jag tycker inte att det finns fog att göra invändningar mot det förfaringssättet. I Finland har nyligen lagts fram ett lagförslag som i mycket är likt de svenska familjelagssakkunnigas förslag, t.ex. i fråga äktenskaps ingående genom enbart anmälan. Visst vore det bra om man kunde bedöma alla hithörande frågor tillsammans, men på grund av rent praktiska och utredningstekniska skäl har utskottet inte ansett sig böra resa invändningar mot att man delat upp utredningsarbetet i två etapper. Om en anpassning i de övriga nordiska länderna till vad som nu sker i Sverige på detta område kommer att ske återstår att se. Att nordiskt samarbete i denna sak inte förekommit i tillfredsställande omfattning måste dock beklagas.

Jag förutsätter också i likhet med utskottet att regeringen tar hänsyn till Nordiska rådets rekommendation till de nordiska regeringarna att sträva efter en utbyggnad av en ensartad nordisk äktenskapslagstiftning och att undersöka möjligheten att finna en gemensam, tillfredsställande lösning. Innan jag nu något kommenterar nå ställt mig bakom i detta digra betänkande skall jag be att som en bakgrund få anföra några allmänna synpunkter på äktenskapet och dess status som rättsinstitut.

De sakkunniga själva säger ifrån på den här punkten genom följande uttalande: ”Såvitt avser det av äktenskapslagstiftningen reglerade området finner de sakkunniga att ett förverkligande av neutralitetstanken genom att konsekvent ge samma regler för samlevande ogifta som för gifta skulle beröva äktenskapet som rättsligt institut dess materiella innehåll.

Detta resonemang har understrukits i många remissyttranden och även genom utformningen av propositionen. Även om en kristen äktenskapssyn bygger på livsvarig trohet genom äktenskapet som den bästa förutsättningen för familjens funktion, är frivillighet och ömsesidighet viktiga inslag också i denna syn, som för övrigt inte utesluter hänsyn även i lagstiftningen — särskilt för barnens skull — till andra människors övertygelse och vilja att sammanleva utan ingående av äktenskap. Det är dock ett minimikrav att äktenskapet som samlevnadsform i äktenskapslagstiftningen eller annan lagstiftning inte i något avseende kommer i sämre läge än övriga samlevnadsformer. Några privilegier, som på skatteoch sociallagstiftningens område kan inverka negativt på andra sammanboendeformer, får dock å andra sidan självfallet inte komma i fråga. Som framhållits i vissa remissyttranden torde man, herr talman, kunna räkna med att dessa principer kommer att vara vägledande vid lagstiftningens utformning under de sakkunnigas fortsatta arbete med äktenskapets ekonomiska rättsverkningar. Även lagutskottets majoritet är inne saken, då utskottet på s. 73 i utskottets betänkande framhåller att det närmast är självklart att man vid utformningen av reglerna i äktenskapslagstiftningen i möjligaste mån bör undvika att ge dessa regler ett sådant innehåll, att människorna förlorar på att gifta sig eller vinner på att skiljas. Utskottet förutsätter uttryckligen att de sakkunniga skall undersöka hur ändrade regler för äktenskapets ekonomiska rättsverkningar förhåller sig till annan lagstiftning, som ekonomiskt påverkar äktenskapet. Så till vida kommer äktenskapet, herr talman, även i fortsättningen att inta en särställning att det — i motsats till vad de sakkunniga förutsatte — skall konstitueras genom en lagligt reglerad akt — vigseln — och att nu gällande etiska normer för makarnas inbördes relationer enligt 5 kap. 1 § giftermålsbalken bibehålls. Jag betraktar dessa förändringar av de sakkunnigas förslag som en betydelsefull förutsättning för den av statsrådet Lidbom apostroferade, relativt stora enigheten i grundfrågorna i utskottet. Utsikten till bättre nordisk samverkan i det fortsatta lagarbetet på äktenskapsrättens område torde därmed också ha ökat.

Äktenskapsfrekvensens nedgång har här också medverkat, men det är oklart om det är en föråldrad äktenskapslagstiftning eller andra orsaker Onsdagen den som ligger bakom denna nedgång. De flesta uppfattar nog alltjämt 30 maj 1973 äktenskapet som den naturliga formen för samlevnad, även om många 3 — — väljer att leva tillsammans utan att gifta sig. Som utskottet säger på s. 75 Åktenskapslagstiftinnehåller begreppet äktenskap i sig mycket av värde. Om den ändrade RSA Haket lagstiftningen nu kan skapa ökat intresse för äktenskapet som samlevnadsform får vi se. Jag vill gärna hoppas på ett sådant resultat av reformen. I fråga om min allmänna syn i övrigt på äktenskapet och därmed sammanhängande problem ber jag att få hänvisa till ett längre, särskilt yttrande av företrädarna för folkpartiet och centern i utskottet. I detta yttrande understryks bl.a. att någon ekonomisk diskriminering av äktenskapet inte får förekomma. Jag skall nu be, herr talman, att helt kort få ta upp vissa av de reservationer jag ställt mig bakom, medan andra reservanter kommer att behandla en del andra reservationer där mitt namn förekommer. Herr talman!

Jag passar också på att i detta sammanhang yrka avslag på reservationerna 1 och 2. Enligt reservationen 6 bör nuvarande regler om föräldrars samtycke till äktenskap bibehållas när det barn som önskar gifta sig inte fyllt 18 år. Bl. a. var socialutredningen av den åsikten i sitt remissvar. Det samtycke som föräldrarna i dag skall lämna, när minderårig skall gifta sig, är en del av föräldrarnas vårdnadsuppgifter. Då man kan räkna med att myndighetsåldern nästa år kommer att sänkas till 18 år, finns det självfallet ingen anledning att behålla kravet på samtycke när barnet har fyllt 18 år. Barn som är under 18 år är emellertid fortfarande även rent formellt beroende av föräldrarna. Såsom utskottet också påpekar har barnet t.ex. inte rätt att självt hyra bostad för eget bruk. Det är enligt min mening därför viktigt att fö frågan, om barnet skall få gifta sig eller inte. I propositionen föreslås Idrarna har ett avgörande inflytande på visserligen att länsstyrelsen i dispensärendet skall höra föräldrarna. Detta kan dock få den besynnerliga konsekvensen att föräldrarna först genom en begäran från länsstyrelsen om yttrande får klart för sig, att deras barn vill gifta sig. Det naturligaste måste självfallet vara att barnet först frågar föräldrarna om de går med på giftermålet och därefter ansöker om dispens. Jag tror oc å att det har stor betydelse för familjebanden att Slopandet av föräldrarnas samtycke i nu nämnda fall skulle medföra en administrativ vinning, det kan jag gå med på. Det har dock inte påvisats att den nuvarande ordningen skulle ha medfört några olägenheter. Det kan väl för övrigt endast mycket sällan bli tal om att ett barn under 18 år vill gifta sig utan att föräldrarna godkänner detta. För övrigt torde frekvensen av sådana ärenden vara mycket liten. Jag yrkar bifall till reservationen 6. I reservationen 9 har jag och två andra ledamöter av utskottet motsatt oss statsrådets uttalande i propositionen att det vid sidan av det nuvarande borgerliga vigselformuläret bör tillskapas ytterligare ett formulär, som bara skall innehålla de konstitutiva momenten i giftermålsbalken. Vi har inte heller funnit oss böra tillstyrka ett motionsförslag om ett högtidligare alternativ än det nuvarande borgerliga vigselformuläret. Vi anser nämligen — och det är min huvudinvändning — att man inte bör laborera med flera olika formulär som parterna har att välja mellan. Att ställa dem i en valsituation av denna typ inför vigseln tycker jag inte är riktigt lämpligt. Dessutom anser jag att har man nu beslutat sig för att bibehålla stadgandet i 5 kap. 18 giftermålsbalken om att makar är skyldiga varandra trohet och bistånd, är det logiskt riktigt att man också i vigselformuläret behåller vad där sägs om trohet. Och trohetsidealet är allmännare omfattat än man kanske tror. Enligt ett betänkande i serien statens offentliga utredningar 1969 nr 2 ”om sexuallivet i Sverige” hör 90 procent till de konsekvent trogna genom att praktiskt ta avstånd från utomäktenskapliga förbindelser. Någon egentlig skillnad därvidlag mellan äldre och unga kunde inte iakttagas i den utredningen. Enligt min och de övriga reservanternas mening är för övrigt det nuvarande formuläret, som Nathan Söderblom en gång i tiden utformade, trots att det var fråga om ett borgerligt vigselformulär, både enkelt och välformulerat. Det torde vara svårt att finna ett bättre. De förslag som några författare har avlämnat till de sakkunniga är i och för sig ambitiösa — de finns fogade vid betänkandet — men jag kan inte finna att de är mer tillfredsställande än det nuvarande borgerliga vigselformuläret. Jag yrkar bifall till reservationen 9.

Herr talman! Riksdagen har i dag att ta ställning till en partiell reform av den familjerättsliga lagstiftningen, i första hand äktenskapsrätten. Den innebär vissa lagändringar såsom upphävande av trolovning, avskaffande av vissa äktenskapshinder, slopande av giftomannasamtycke, vissa mindre ändringar av äktenskapets ekonomiska rättsverkningar samt framför allt ändringar i reglerna om upplösning av äktenskap. Som vi vet ligger som grund för reformarbetet familjelagssakkunnigas betänkande, och departementschefen har, som vi nyss hörde, lyssnat på opinionen och anslutit sig till den, bl.a. också till centerpartirepresentantens reservation. Detta har förbättrat det förslag som lagts fram för riksdagen. Herr Torsten Gustafsson och statsrådet Lidbom får väl alltså halvera hjälteglorian. Jag vill nu redovisa centerpartiets syn på den föreliggande reformen sådan den kommer till uttryck i vår partimotion. Jag tar först upp den formella sidan och därefter allmänna synpunkter. Beträffande uppskovsfrågan vill vi säga att det föreligger ett klart reformbehov. Giftermålsbalken har varit gällande i drygt ett halvsekel utan större ändringar, och under detta halvsekel har människornas levnadsförhållanden och värderingar förändrats. En översyn är således påkallad. Vi anser dock att det hade varit önskvärt om man hade kunnat bedöma hela äktenskapslagstiftningen i ett sammanhang och således samtidigt kunnat ta ställning till lagändringar på äktenskapsrättens område och äktenskapets ekonomiska rättsverkningar. Det är emellertid intressant att konstatera att den nu gällande giftermålsbalken, som varit ansedd som ett förnämligt lagverk, tillkom i två etapper med en uppdelning på i huvudsak samma grunder som föreslagits i propositionen. Att de ekonomiska rättsverkningarna inte nu tas upp kommer att få vissa konsekvenser för vårt ställningstagande när det gäller betänketiden vid äktenskapsskillnad; jag återkommer till det. Den nordiska rättslikheten är ett värde som vi vill slå vakt om dels grund av den samhörighet som vi upplever, dels av praktiska lg exempelvis den ökade rörligheten över våra gränser. Det nordiska samarbetet kan dock inte få leda till reformstopp i något av de enskilda länderna. Ett nordiskt samarbete bör eftersträvas i det fortsatta reformarbetet. Mot bakgrund av dels reformbehovet, dels de anförda synpunkterna när det gäller reformarbetets uppdelning i två etapper och när det gäller nordiskt samarbete och rättslikhet på förevarande område har vi inte funnit skäl att vare sig föreslå eller tillstyrka uppskov med behandlingen. Jag övergår nu till vår principiella inställning, där jag tar upp följande geställningar: För det första: Äktenskapets ställning och den s.k. neutraliteten mellan olika samlevnadsformer. För det andra: Vår grunduppfattning om nödvändigheten av omsorg om människorna, applicerad på frågan om äktenskapsskillnad. För det tredje: Lagstiftningen och samhällsutvecklingen och konsekvenserna för det fortsatta reformarbetet. När det gäller äktenskapets centrala ställning å ena sidan och neutraliteten emellan olika samlevnadsformer å den andra är det två delvis oförenliga begrepp som emanerar från direktiven för familjelagssakkunniga. Denna oklarhet i direktiven om äktenskapets ställning torde vara en av anledningarna till att debatten präglats av större motsättningar än de föreslagna reformerna ger anledning till. Oklarheten har blivit i viss mån bestående. Ingen har fördjupat diskussionen kring frågan om äktenskapets centrala betydelse och neutraliteten mellan olika samlevnadsformer, och det är beklagligt. Den påtagliga osäkerheten härvidlag beror till största delen på de markanta förändringar i familjebildningen som skett under senare år och som man inte känner orsakerna till. Några undersökningar har inte gjorts om vad det är som avhåller samlevande från att ingå äktenskap. Här är fältet fritt för tyckande och funderingar. Det kan vara att man inte vill gå in i ett juridiskt regelsystem och att man kanske vill leva samman ”på prov”, det kan vara ekonomiska orsaker, det kan vara praktiska omständigheter: man flyttar ihop och sedan blir det inte av att man gifter sig. Jag skulle personligen önska en kartläggning på detta område. Så länge vi inte känner orsakerna till att samlevande inte ingår äktenskap, så länge famlar vi med förbundna ögon när vi skall fullgöra det ansvar som samhället måste ha för barnen och den svagare parten i dessa förhållanden. Departementschefen har givit sin syn på äktenskapet följande formulering: ”Att bevara äktenskapet som den normala och naturliga formen för familjebildning för de helt övervägande antalet människor.” Utskottsmajoriteten har anslutit sig till detta. Från centern vill vi, som det uttrycks i partimotionen, slå vakt om äktenskapet som den lagligt skyddade principiellt livsvariga gemenskapen mellan man och kvinna och om hemmet som den självklara miljön för de ungas fostran. Lagstiftningen bör emellertid präglas av vidsyn och tolerans mot skilda åskådningar. Familjestabiliteten har ett grundläggande värde både för de enskilda människorna och för samhället. Detta värde har rent av ökat som en följd av utvecklingen. De snabba indringarna i samhället, arbetsmarknadssituationen, den försämrade miljön och liknande har ökat behovet och värdet av en trygg familjegemenskap för de enskilda människorna. Vi måste således i vår bedömning utgå från den faktiska situationen i vårt land. Vi har ett ansvar gentemot det övervägande antal män och kvinnor som väljer att ge sin samlevnad äktenskapets form, samtidigt som vi har ett ansvar för övriga samlevande, i synnerhet när det gäller den svagare parten i förhållandet och när det gäller barnen. Om man således vill bevara äktenskapets centrala betydelse kan neutraliteten inte godtas som princip utan att man gör viktiga preciseringar och reservationer. Jag skulle vilja formulera äktenskapets ställning och neutraliteten på följande sätt: Inom familjerätten bör äktenskapet prioriteras; inom övrig lagstiftning bör neutralitet eftersträvas mellan olika samlevnadsformer. Så ser vi på äktenskapets ställning och neutraliteten mellan olika samlevnadsformer. Den andra huvudfrågan i vår principiella inställning berör äktenskapsskillnaden där vår grunduppfattning om omsorgen om människan blivit avgörande för vårt ställningstagande när det gäller betänketidens längd. Skilsmässoreglerna har utformats utifrån principen att äktenskapet är en form av frivillig samlevnad mellan självständiga personer. Vi kan ansluta oss till detta synsätt med den viktiga reservationen att i dag finns ingen självständighet och ekonomiskt oberoende. Självständigheten är något vi arbetar för, det är en målsättning. Lagstiftningen kan inte endast utgå från principer och målsättningar utan måste också ta hänsyn till den faktiska och för handen varande situationen bland människor. Detta synsätt får konsekvenser för vårt ställningstagande i fråga om betänketiden. Enighet råder om avskaffande av hemskillnadsoch återgångsinstitut liksom de särskilda skilsmässogrunderna. De sanktionsregler som anknyter till makarnas personliga förhållande till varandra utmönstras. Det är tillfredsställande att skuldfrågan tas bort och att makarnas intima förhållanden ej utsätts för offentlig granskning. Den ovillkorliga rätten till skilsmässa är också tillfredsställande. Enighet råder om betänketid på 6 månader, om makarna har barn under 16 år eller om de ej är ense om skilsmässa. När det gäller betänketiden för övriga fall, dvs. makar som är överens om att skiljas och ej har barn under 16 år, är meningarna delade, som framgår av lagutskottets betänkande. Centerpartiet har i motion 1791 framfört sin principiella inställning att samhället inte har anledning att föreskriva särskild betänketid annat än av hänsyn till maken eller minderåriga barn. Men med hänsyn till mänskliga faktorer och som ett samhällets skydd för den svagare parten föreslog vi att man genom domstolsproceduren skulle kunna få en betänketid i praktiken. Denna lösning borde ha kunnat bli en samförståndslösning, där vi utan att gå den personliga integriteten för när dock skulle ha åstadkommit ett visst skydd. Då detta förslag inte omfattades av något intresse i utskottet, avstod vi från att reservera oss för förslaget och därmed ytterligare komplicera frågan. Genom att reservera oss för tre månaders betänketid, som vi anser vara det förslag som ligger närmast vår principiella uppfattning, fick vi också en större uppslutning kring denna linje. Vårt ställningstagande här är motiverat av omsorgen om människan och framför allt den svagare parten. Genom att vi i dag på grund av reformens uppdelning i två etapper inte kan överblicka de ekonomiska rättsverkningarna är det nödvändigt med denna betänketid för att ordna upp ekonomiska angelägenheter, skaffa bostad och ordna praktiska ting. Då denna fråga om tre månaders betänketid endast berör dem som inte har barn under 16 år, kan i denna grupp komma att ingå exempelvis makar med barn över 16 år, dvs. äktenskap där makarna kommit upp i medelåldern och där svårigheterna kan drabba framför allt den medelålders kvinnan utan egen inkomst. Man kan inte heller bortse från att gränserna mellan att vara ense och oense kan vara tämligen vaga. Flera familjerådgivningsbyråer har från sin erfarenhet redovisat att det finns anledning ifrågasätta enigheten även när parterna uppger att de är ense. En omedelbar skilsmässa kan också innebära att en eventuellt föreliggande graviditet inte kommer med i bilden vid makarnas bedömning av äktenskapssituationen. Och ytterligare ett skäl är att det genom betänketid ges rådrum och därmed möjlighet till familjerådgivning. Inte minst mot bakgrund av att den obligatoriska medlingen tas bort kan detta rådrum behövas. Vår tredje principiella linje gäller lagstiftningen och samhällsutvecklingen och då med betoningen lagd på äktenskapslagstiftningen. Jag berörde något den problematiken när jag talade om vår syn på äktenskapsskillnad. Lagstiftningen måste vara anpassad till de rådande samhällsförhållandena. Lagstiftningen får inte utformas med sikte på en tänkt och eftersträvad utveckling. Vi måste i det fortsatta reformarbetet utgå från den faktiska situationen i samhället. Det övervägande antalet samlevande är gifta, men äktenskapen består sällan av parter som kan betecknas som ekonomiskt Ivständiga och jämlika. Skillnaderna mellan män och kvinnor är stora när det gäller förvärvsintensiteten. Andelen förvärvsarbetande gifta kvinnor i åldrarna 18—66 år uppgick 1972 till 58,5 procent. Endast omkring hälften av de förvärvsarbetande gifta kvinnorna hade heltidsarbete, och kvinnorna är ju också framför allt sysselsatta inom låglöneyrkena. Det är den faktiska situation som föreligger, och dessa brister i samhället kan omöjliggöra en i och för sig önskvärd rättslig nyordning. Äktenskapslagstiftningens möjlighet att styra utvecklingen i en önskvärd riktning ter sig, som vi framhåller i vår partimotion, i själva verket ringa, om man samtidigt skall skydda den svagare parten. Detta behöver dock inte innebära att man helt måste avstå från att använda lagstiftningen om äktenskapet och familjen som instrument i reformsträvandena. Jag vill nu ge några personliga synpunkter på det föreliggande lagförslaget utifrån den kristna livsåskådning jag omfattar — och med mig många i centerpartiet och här i kammaren och också i vårt land över huvud taget. Äktenskapet är enligt kristen uppfattning till sitt väsen ett livslångt förbund mellan man och kvinna som i princip icke kan upplösas. Uppsala domkapitel beskriver äktenskapets ideal som en på personlig gemenskap grundad principiellt livsvaraktig sammanlevnad mellan man och kvinna under gemensamt ansvar för varandra och för barnen och med bevarad öppenhet mot samhällets övriga gemenskapsformer. Både självständigheten och gemenskapen har stort utrymme i den kristna synen. Jag vill göra den personliga deklarationen att jag anser att det finns en samsyn mellan kyrkans lära om äktenskapet och äktenskapslagstiftningen i både dess gamla och dess nya form. Över detta känner jag en djup tillfredsställelse. De lagar vi stiftar är till för alla människor i vårt land oavsett deras livsåskådning. Vi kan från kyrkan inte kräva gehör i lagstiftningen för de uppfattningar som grundar sig på trosargument. Vi kan egentligen bara kräva respekt och frihet för våra principer lika väl som andra kan kräva frihet och respekt för sin uppfattning; men här föreligger dessutom en samsyn, som jag ser det. Den tar sig uttryck bl.a. i bevarande av de etiska normerna i 5 kap. 1 § giftermålsbalken: Man och hustru äro skyldiga varandra trohet och bistånd; de hava att i samråd verka för familjens bästa. Jag tycker att statsrådet här har fördjupat begreppet trohet på ett utomordentligt sätt. Med orden lojalitet och ömsesidig hänsyn, som det står i propositionen, har begreppet trohet fått en vidsträcktare innebörd och ett ur mänsklig synpunkt värdigare innehåll. En punkt har utifrån min kristna uppfattning försatt mig i dilemma. Det gäller det förenklade borgerliga vigselformuläret. Statsrådet har aviserat ett förenklat alternativ som endast skall innehålla de för vigseln konstitutiva momenten som anges i giftermålsbalken. Här är den kristna synen på äktenskapet som en principiellt livsvaraktig samlevnad icke helt klarlagd. Men jag har biträtt det förslaget utifrån min syn på äktenskapets betydelse. Det är möjligt att unga människor i djup uppriktighet och ansvar för varandra icke vågar lova något för framtiden. Om det genom ett enklare formulär skulle göras möjligt för dem att ingå äktenskap, så kan jag inte förstå hur man utifrån kristen medmänsklighet skulle kunna hindra det. Alternativet skall dessutom, sägs det i propositionen, användas endast när parterna begär det. Efter denna principiella genomgång av frågan och redovisning av mina personliga synpunkter vill jag göra ytterligare några kommentarer och även dra ut konsekvenserna av det principiella ställningstagandet. Utskottet utgår från att familjelagsakkunniga vid sitt utarbetande av förslag till ändrade regler för äktenskapets ekonomiska rättsverkningar undersöker hur dessa regler förhåller sig till annan lagstiftning som ekonomiskt påverkar äktenskapet. Den skrivningen i betänkandet tillgodoser i stort vår motion 1791 i denna del, och jag är nöjd med den skrivningen. En särskild utredning är enligt min mening inte nödvändig. Det är tillfredsställande att frågan om prästs vigselskyldighet nu ser ut att äntligen lösas. Förslag kommer att föreläggas nästa kyrkomöte. Begränsningen i vigselbehörigheten kommer också att lösas delvis något fortare än vad statsrådet tänkt. Reglerna om vigselbehörighet vad avser svenska kyrkan förutsättes hänskjutas till nästa kyrkomöte, men denna ordning för svenska kyrkans del behöver ju inte innebära att de fria trossamfunden skulle behöva vänta på denna reglering, även om det i och för sig vore lämpligt att ändringarna skedde i ett sammanhang. Utskottet föreslår ändring i lagtexten. Beträffande de frivilliga familjerådgivningsbyråerna har vi i reservation anhållit om utredning om ekonomiskt stöd till deras verksamhet. Det är angeläget att ta alla villiga krafter i anspråk inte minst i nuvarande situation, när samhället inte kan tillhandahålla en verksamhet som svarar mot behoven. Jag vill också understryka vad utskottet säger om vikten av att familjerådgivningsbyråerna får tillräckliga resurser och att en vidgad information ges om deras verksamhet. Beträffande de homosexuellas situation utgår utskottet ifrån att deras problem blir föremål för närmare utredning. Det finner jag angeläget. Övriga punkter i betänkandet kommer att tas upp av herrar Börjesson i Falköping och Olsson i Sundsvall. Jag vill till sist sammanfatta riktlinjerna för det fortsatta reformarbetet enligt vår uppfattning. Utgångspunkt bör vara att främja familjelivet och utforma äktenskapet så att det kan bibehålla sin centrala ställning. Denna uppfattning har vi också givit uttryck för i det särskilda yttrande som vi har avgivit tillsammans med folkpartiet. Inom annan lagstiftning än familjerätten bör neutralitet eftersträvas mellan olika samlevnadsformer. Nordiskt samarbete bör eftersträvas, och kartläggning av den s.k. diskrimineringen av äktenskapet bör genomföras. Lagstiftningen bör ske i takt med utvecklingen.

Herr talman! Herr Lidbom hade en ganska blodig avslutning på sitt anförande, där han erinrade om biskopen Brask och sade att denne, om han hade haft en så klen brasklapp under sitt sigill som herr Lidbom menade att vi hade i våra reservationer, skulle biskopen väl inte ha klarat sig undan halshuggning. I denna situation är det inte utan en viss tillfredsställelse som jag erinrar mig ryktet om att det i grundlagen skall inskrivas ett förbud mot dödsstraff.

Vidare vill jag gärna instämma i statsrådets bedömning av den nuvarande lagstiftningens förnämlighet och betydelse. Det låter kanske litet onödigt patetiskt, men det är som att skiljas från en gammal vän som man har umgåtts med i 30—35 år — om än inte dagligen — när denna lagstiftning nu skall skjutsas i graven. Man har lärt känna den liksom man lärt känna sina gamla vänner från både deras goda och deras mindre goda sidor.

Jag vet av erfarenhet att det mellan herr statsrådet och mig — i all blygsamhet — föreligger en grundläggande skillnad i uppfattningen om lagstiftning. Herr statsrådet har uppfattningen att det nästan gör detsamma hur lagstiftningen har tillkommit och utformats, bara den främjar en, som herr statsrådet tycker, god reform. Jag är litet mera formell i min syn på den här saken. Jag vill så att säga även ha täckning bakåt: att man har berett ärendet på ett helt tillfredsställande sätt, att man har format en lagstiftning som både formellt, språkligt och på annat sätt är tillfredsställande. Det kan hända att vi i polemik ibland oss emellan har överdrivit de båda ståndpunkterna, men det ligger ändå en del i vad jag säger.

Man kan väl kort sagt beskriva våra invändningar på det här sättet: För det första tycker vi att vi borde ha fått hela paketet på bordet med en enda gång. För det andra tycker vi att man har burit sig tämligen klantigt åt i de nordiska sammanhangen, åstadkommit missförstånd som är onödiga och skapat en viss ovilja som har tagit sig uttryck i både text och tal i våra nordiska grannländer. Det är en sak som kanske kunde ha undvikits. Och för det tredje — som ett litet annex till det hela — har vi pekat på vad vi tycker är en språklig oformlighet, nämligen att man blandar 1910-talets språk med modernt språk. Jag skall inte säga mer om det här sista än att jag noterade att när vi fick den partiella reformen av aktiebolagslagen hade man varit noga med att försöka anpassa sig till det språkbruk som förekom i huvudtexten. Jag tycker nog att det hade varit trevligt, om man hade bemödat sig litet mer på den här punkten även i äktenskapslagstiftningen. När det gäller aktiebolagslagen sades det ju ifrån, att man räknar med att ha en helt ny lagstiftning färdig redan 1975, så där var det kanske inte så nödvändigt att göra det arbetet. Här har herr statsrådet sagt att han hoppas att lagverket skall kunna bli fullbordat innan detta sekel är slut. Med andra ord: vi kommer att leva med de här bestämmelserna litet längre än i bolagssammanhanget, och då tycker jag att man kan ägna uppmärksamhet också åt en sådan formell sak som själva språkbehandlingen. Den är inte alls oväsentlig i dagens situation — jag har en känsla av att respekten för vårt svenska språk är satt på undantag. Den här uppdelningen av lagstiftningsarbetet i etapper som har skett har jag inte funnit någon särskild motivering för i förarbetena. Jag är medveten om att statsrådet Lidbom har gjort, om inte en djupdykning så likväl ett studium av 1910-talet och upptäckt att man då lagstiftade i etapper. Han menar att kunde man göra detta då så kan man göra det nu också. Och det låter sig väl sägas. Det är bara det att detta är ett ganska dåligt argument. De historiska förutsättningarna för arbetet på 1910-talet var helt andra än vad de är nu. Man befann sig i en inledande situation i ett nordiskt samarbete. Man var mycket fundersam över hur långt man egentligen kunde våga gå på ett specialrättsligt område som giftermålsbalken, och man hade vissa spekulationer om den allt övergripande obligationsrätten. Det var verkligen stora problem som den tidens lagstiftare mötte, och vi kan väl bättre förstå behovet den gången än behovet i dag av att göra en uppdelning för att kunna tänka sig för. Jag tror därför med förlov sagt att man, när man bedömer den här etapplagstiftningen, skall erinra sig att herr statsrådet Lidbom är en god vän av etapplagstiftning. Vi har haft några turer när det har gällt marklagstiftning i etapper, vi hade en när det gällde skadeståndsrätten, och för några dagar sedan tog vi aktiebolagslagen — den också i en första etapp. Det är naturligtvis ett alldeles utomordentligt sätt att främja sina intentioner om man i en första etapp genom litet svårgenomträngliga formuleringar kan binda riksdagen för vissa lösningar i den andra etappen. Tillåt mig, herr statsråd, att hysa vissa misstankar på det här området, även om jag inte just nu kan påvisa några säkra belägg för ståndpunkten. Jag måste säga att det alltid är fördelaktigt — och det kan vi väl vara överens om — att man har hela lagkomplexet på bordet när man skall besluta och kan se från den första paragrafen till den sista vad det hela handlar om. I utskottsbetänkandet heter det att det är fullt möjligt att göra en tillfredsställande bedömning av de föreslagna lagändringarna utan att man har förslag beträffande äktenskapets ekonomiska rättsverkningar. Jag tycker nog också att det går mycket bra att bedöma detta fristående, men dessa lagförslags betydelse för den kommande lagstiftningen kan ingen i dag tränga in i. Herr Lidbom sade att vår suck på slutet var den där vanliga missnöjda sucken. Ja, herr statsråd, det var verkligen en missnöjd suck över att vi har fått propositionen så sent att vi inte har hunnit arbete med den i utskottet på ett rimligt sätt. Det är inte ett rimligt sätt att behandla en sådan här viktig sak när man den ena kvällen sitter här i kammaren i plenum till kl. 1 och 2 på natten och nästa morgon måste börja kl. 8 i utskottet och ta itu med ett sådant här stort lagkomplex, som lagutskottet nu har tvingats göra under 14 dagars tid. Kan man tänka sig någon egentlig anledning — jag har inte hittat någon i utskottet — till, låt mig kalla det, den här brådskan med denna lagstiftning, till etappuppdelningen? Det framskymtar i utskottsbetänkandet och väl också i propositionen att den katastrofala nedgången i äktenskapsfrekvensen under de fem sex senaste åren har spelat en viss roll i sammanhanget. Från de utgångspunkter som jag företräder beträffande äktenskapets och familjens betydelse för samhällets stabilitet och harmoniska utveckling är det helt naturligt att känna en oro på den här punkten. Men då tycker jag att man skall göra något effektivt åt den saken. Vad som här föreslås i giftermålsbalken tror jag har ringa betydelse för äktenskapsfrekvensen.

Jag tror inte att det i och för sig avhåller människor från att ingå äktenskap och att den nya skilsmässomöjligheten av den anledningen skulle komma att öka giftermålsfrekvensen. Inte heller tror jag så förfärligt mycket på talet om att unga människor skulle vara så samvetsömma att de inte skulle vilja avge äktenskapslöftena därför att de känner en viss fruktan för att inte kunna hålla dem. Hur gott skulle inte vårt samhälle ha varit, herr talman, om alla människor på livets skiftande områden hade varit så samvetsömma som man förutsätter att äktenskapskandidaterna är! Jag tror alltså inte att de här två sakerna, som är de enda motiveringar för etapplagstiftning jag kunnat finna, har någon större betydelse för äktenskapsfrekvensen, som under en femårsperiod sjunkit med mellan 35 och 40 procent. Orsaken är väl i stället att söka någon annanstans. Och för ungefär ett halvår sedan förekom det ju en interpellationsdebatt här i kammaren — den var flera timmar lång, och jag skall beröra den med stor försiktighet, så att den inte kommer att föras om igen — om den ekonomiska diskrimineringen av äktenskapet. Jag har studerat handlingarna från den debatten, och skall jag försöka göra en tolkning av statsrådet Odhnoffs uppfattning så var den väl att det här med ekonomisk diskriminering var mest ett moderat påhitt — det förhöll sig inte alls som vi påstod. Jag har till min glädje sett att även centerpartiet nu tycker att det kan vara värt att undersöka den här saken eftersom det finns några dunkla punkter i sammanhanget. Jag delar inte statsrådet Odhnoffs felaktiga uppfattning — det vore att begära för mycket av mig. Men jag skall som en ren arbetshypotes — jag understryker arbetshypotes — godta fru Odhnoffs ledande tankegång i interpellationssvaret då hon sade: ”Äktenskapet kan således ha såväl positiva som negativa verkningar i fråga om skatter och förmåner.” Litet enklare uttryckt: Det har sina ekonomiska fördelar att gifta sig, och det har sina nackdelar också. Men vad man inte diskuterade i den här debatten för ett halvår sedan var om plusoch minussidorna kom vid olika tidpunkter i äktenskapet. Låt mig erinra om att — statsrådet Odhnoff var inne på saken — det i stor utsträckning gäller unga människor i giftasvuxen ålder som tar studielån och som upplever reglerna för dessa som starkt återhållande när det gäller lusten att ingå äktenskap. Hur många det rör sig om kan jag inte säga, men vi vet att det är ett betydande antal som har sådana här studielån. Vi vet också att det i viss utsträckning är ungdomar som är både talföra och opinionsbildande på området, och deras uppfattning om den svaga ekonomiska situationen i början av ett äktenskap slår därför igenom med mycket stor kraft och avhåller även andra ungdomar från att gifta sig.

Kvar står emellertid att de argument som framförts för denna etapplagstiftning inte är särskilt hållbara. I varje fall är de inte så hållfasta och handgripliga att de tar över de skäl som kan anföras mot lagstiftningen. Den regeringen närstående tidningen Aftonbladet gav i går en helt ny förklaring till att denna lagstiftning har blivit så angelägen och brådskande. Jag skall inte värdera Aftonbladets betydelse i sammanhanget utan noterar bara att tidningen gav uttryck åt uppfattningen att regeringen i den kommande valrörelsen gärna skulle vilja ha sopat undan problemen kring äktenskapslagstiftningen för att kunna ägna sig åt andra frågor. Det är ju rätt skrämmande, herr talman, om det är så att man av ren omsorg om regeringens valtaktiska situation har valt att lägga fram ett förslag till lagstiftning, som man skulle ha kunnat vänta med några år i förhoppning om att då kunna presentera ett bättre material. Det andra motivet för vårt avslagsyrkande hänför sig till den bristande gemenskap som i detta sammanhang har förelegat i den nordiska lagstiftningen. Jag vill erinra om att statsrådet Kling 1968 gav uttryck åt uppfattningen att just detta var ett område som lämpade sig utomordentligt väl för en samnordisk lagstiftning och att det var angeläget att lagstiftningsarbetet fullföljdes i de former som är normala för det nordiska samarbetet på lagstiftningens område. Vi vet också att det har förekommit ett försök till nordiskt samarbete. Turerna för det samarbetet är dock svårgenomträngliga för andra än dem som deltagit direkt i det arbetet. Jag skall inte fördjupa mig i den saken. Men jag har tagit del av den diskussion som förekom i utrikesdebatten mellan bl.a. statsrådet Lidbom och Hernelius. Ja, det var för resten ingen diskussion, ty herr Lidbom svarade faktiskt inte på de synpunkter: som herr Hernelius framförde. Och av det får man väl dra slutsatsen att även statsrådet Lidbom beklagar de rätt skarpa uttalanden som gjorts av förre justitie ministern Thestrup rörande de missförstånd som råder på detta område. Det är missförstånd som vi är angelägna om att undanröja — men inte bara på det sättet att man i den kommande lagstiftningen är mera angelägen om att diskutera med våra nordiska grannar, utan också så att man genom avslaget skaffar sig möjligheter att få hela ärendet diskuterat på nytt. Låt mig som avslutning på denna avdelning av mitt anförande få knyta en liten reflexion till det förhållandet att herr Winberg och jag är ensamma i utskottet om vår reservation — inte för att vi är särskilt ledsna för det men kanske litet förvånade. Jag skulle här, som motiv för ett yrkande om att skjuta på lagstiftningen, ha kunnat läsa upp centerpartiets motion nästan ända fram till slutet. Kanske hade jag också trott att centerpartiet skulle dra en annan slutsats av de ståndpunkter som redovisas i partimotionen än man gjort. Mot denna bakgrund kan jag förstå att herr Lidbom delade ut beröm till centerpartiet och till herr Gustafsson i Stenkyrka. Men om nu rätt skall vara rätt, så vill jag erinra om att han inte var ensam i sitt ställningstagande till vigseln, även den moderata representanten, fru Sundberg, skall ha en del av äran och glorian. Efter detta skall jag, herr talman, övergå till några reservationer. Jag har redan berört det särskilda yttrandet, som — så har statsrådet mycket riktigt uppfattat det — är en missnöjesyttring. Och jag tycker att det är berättigat att uttrycka missnöje över att man inte får arbeta under förhållanden som är rimliga. Vi säger ifrån för litet i riksdagen om sådana saker. När vi på moderat håll erfor att vårt avslagsyrkande inte godtogs i utskottet, tyckte vi att det var lämpligt och riktigt att ändå fortsätta att delta i arbetet. Jag skall i det här sammanhanget be att få svara på några av de frågor herr Lidbom ställde. Herr Lidbom frågade med stor emfas hur moderaterna ställer sig till frivilligheten i äktenskapet och till skilsmässa under former som gör att man inte behöver offentliggöra sina inre motsättningar och lämna ut sitt privatliv. Ja, det framgår väl av att vi inte reserverat oss beträffande detta. Vad vårt parti har för ståndpunkter framgår också av att herr Lidbom inte hittat så förfärligt mycket invändningar.

Det har inte varit så förfärligt svårt att arbeta tillsammans med de övriga i utskottet på detta område. Jag är angelägen att ännu en gång betona detta. Statsrådet säger att vi skulle hålla på med att beskylla regeringen för att begå ett slags attentat mot äktenskapet, och statsrådet talade litet löst om moderata jubelmöten. Och visst har vi haft fina partimöten i olika sammanhang — så långt är det riktigt. Men jag kan inte erinra mig att jag varit med om att någon från vårt håll kritiserat materialet i det skick som det nu föreligger här och hävdat att utskottsbetänkandet utgör ett försök att krossa äktenskapet. När vi i utskottet arbetat med betänkandet har vi inte kunnat instämma i alla formuleringar. Vi moderater skulle ha kunnat reservera oss eller framlägga andra förslag på åtskilliga punkter där vi tycker att utskottsbetänkandets formuleringar är obegripliga. Men vi har inte velat belasta trycket med att hugga in på varenda punkt, utan vi har försökt göra ett generellt yttrande. Jag kan försäkra herr statsrådet att vi inte skall missbruka det. Vi anser att det här och där i betänkandet finns ett ord eller en mening som vi inte helt kan ställa oss bakom. Vi har på någon enstaka punkt varit nödsakade att plocka ut några meningar på ett par ställen för att markera ett visst avståndstagande från vad som skrivits i betänkandet av majoriteten. Jag tycker sålunda att det i betänkandet finns ett onödigt instämmande i och lovordande av familjelagsakkunnigas arbete. Det har vi tillåtit oss ta bort. Det saknar i och för sig materiell betydelse, men det är ändå ett instämmande som vi inte har funnit nödvändigt. Vi har använt oss av en annan formulering när det har gällt den homosexuella samlevnaden, inte därför att vi har en annan uppfattning i sakfrågan, utan dels därför att vi kanske inte riktigt begripit den text utskottsmajoriteten skrivit, dels — och framför allt — därför att vi har uppfattningen att den formulering vi har valt är neutralare. Jag syftar här på reservationerna 8 och 21, som jag ber att få yrka bifall till. Vi har på en annan punkt, som gäller frågan om trolovning, avgivit en reservation. I förslaget till lagstiftning har den paragraf i giftermålsbalken som handlade om trolovning tagits bort. På sitt sätt kan det vara riktigt att den inte fyller någon större funktion, men å andra sidan nämns trolovade litet längre fram i texten. Vi tycker att det behövs ett visst samband mellan den inledande paragrafen och vad som står längre fram i texten.

Herr talman! Jag ansluter mig till de anföranden som hållits och som gällt andra reservationer där mitt namn finns med, och jag yrkar bifall till samtliga reservationer som jag anslutit mig till i utskottet.

Herr talman! Jag vill till att börja med säga till herr Lidgard att vi naturligtvis har helt olika bedömningar av huruvida denna proposition skall avslås eller realbehandlas här i dag. Vi inom majoriteten tycker att det finns klart behov av en modernisering av äktenskapslagstiftningen och vi konstaterar liksom herr Lidgard själv gjorde att det nu föreliggande förslaget är bättre än det som familjelagsakkunniga lade fram. Vidare hänvisar vi till lagrådets inställning till denna lagstiftningsfråga, dvs. att lagrådet inte mot ätter sig den föreslagna lagstiftningen. Vi har slutligen också en klar förhoppning att det i fortsättningen skall bli möjligt med nordiskt samarbete när det gäller de återstående, tyngre delarna av lagarbetet — de som rör de ekonomiska rättsverkningarna av Vad sedan gäller trolovningen har jag inte kunnat gå med på yrkandet i reservationen 4. Uttrycken ”trolovning” och ”trolovade” finns visserligen kvar i vissa lagbestämmelser, och därför vill motionären och reservanterna att bestämmelsen i 1 kap. 1§ giftermålsbalken, där det lämnas en definition på vad trolovning är, skall bibehållas. Men i så fall skulle "balken inledas med en definition på ett rättsinstitut som skall avskaffas. Det kan inte vara lämpligt. Såsom utskottet påpekat behöver inte avsaknaden av en definition i lagen medföra några tolkningssvårigheter. Jag yrkar därför bifall till vad utskottet anfört i denna del. Vad sedan gäller reservationen 21 skiljer sig motivskrivningen i denna reservation, herr Lidgard, från utskottets skrivning i sak egentligen bara på det sättet att utskottet förutsätter, såsom fru Jonäng för resten framhöll, att de homosexuellas problem i lämpligt sammanhang bör bli föremål för närmare utredning. Där ligger skillnaden. Slutligen skulle jag gärna vilja passa på tillfället att konstatera att det även från folkpartiets sida har visats stort intresse för frågan, om det förekommer en ekonomisk diskriminering av äktenskapet. Herr Lidgard formulerade det så att man fick intrycket att det endast var centern som hade anslutit sig till intresset från moderaternas sida i den frågan. Jag vill bara hänvisa till centerns och folkpartiets gemensamma yttrande i betänkandet, där just undersökning av frågan om ekonomisk diskriminering av äktenskapet bl.a. påfordras. För att inga missförstånd skall uppstå om min inställning till de reservationer som jag har undertecknat men inte berörde i mitt första anförande vill jag säga att vi reservanter delat upp debattverksamheten här i kammaren. Jag står alltså för alla reservationer som jag har undertecknat och yrkar bifall särskilt till dem som rör familjerådgivningen och betänketid även då makarna är ense och inte har barn.

Herr talman! De förslag till ändringar i giftermålsbalken och en del andra frågor som vi i dag diskuterar har tvingats fram av de förändringar som alltmer har gjort sig gällande i människornas sociala roller och i de inbördes relationerna människor emellan. De här förändringarna har åstadkommit att människornas verklighet har blivit en sak; rättsläget beträffande bl.a. deras sätt att leva tillsammans har blivit en annan sak. De beslut som vi kommer att fatta efter dagens debatt svarar således mot ett i allra högsta grad angeläget behov. Det är nödvändigt att ingående och upplösning av samlevnad mellan två människor förenklas och avdramatiseras. Detta vill jag gärna säga mot dem som från konservativt håll här och tidigare i den offentliga debatten har angripit propositionens förslag. Den nuvarande lagstiftningens form och anda är föråldrad och föga ändamålsenlig. Den idealiserar verkligheten på ett farligt sätt. Den har en moralistisk utgångspunkt. Den leder till utdragna förfaranden vid separation mellan parterna, förfaranden som — ofta helt onödigt — förstärker påfrestningarna för de inblandade. Givetvis är det en stor tillgång för människor när den ömsesidiga tillgivenheten är så djup och så självklar att äktenskap eller annan samlevnad blir livsvarig. Men det kan ingen lagstiftning i världen kommendera fram; det finns där ändå. Verkligheten bjuder oss ju att se sanningen i ögonen, den sanningen nämligen att denna varaktighet i relationerna ofta inte finns och inte kan finnas. Många mänskliga relationer är övergående och flyktiga till sin natur. Därför är det både orimligt och verkningslöst att påtvinga människor en moraliserande ideologi som söker dölja detta eller indirekt söker framställa icke varaktiga förbindelser såsom mindre värdefulla än de livsvariga. Därför är det så fel när samhället med omständliga och påfrestande regler drar ut ett separationsförfarande över en lång tid. I detta sammanhang vill jag också betona att den traditionellt borgerliga äktenskapsuppfattningen har inneburit en stark fastlåsning av könsroller både för kvinnor och män. Det framträder också i 1920 års giftermålsbalk, som ändå innebar en avsevärd förstärkning av kvinnornas rättsställning och trygghet jämfört med tidigare lagstiftning. Men också i denna lag utgick man från en starkt markerad kvinnlig könsoch modersroll, och detta har också sedan räglat rättstillämpningen. Individernas allmänna frigörelse och inte minst kvinnornas kamp för att frigöra sig från könsrollerna har skapat en social verklighet som ser helt annorlunda ut än den verklighet som de människor levde i som skrev 1920 års giftermålsbalk. I ett läge då klyftan mellan denna verklighet och den gällande familjerätten klart framträder uppstår också behovet av förändringar. I det läget befinner vi oss i dag. Staten kan då agera på två sätt. Antingen kan man gå in för att hanka sig fram med mindre anpassningar till verkligheten på smärre punkter, eller också kan man gå in för djärva, progressiva grepp och en framsynt lagstiftning — det senare då i syfte att driva på utvecklingen i riktning mot personlig självständighet och frigörelse från könsroller. Här har vpk i en partimotion med beklagande konstaterat att regeringen har valt det förstnämnda sättet att agera och med det nu föreliggande förslaget endast gjort ofullständiga anpassningar. Särskilt beklagligt är det att regeringen givit efter för en konservativ opinion och på flera punkter gått ifrån familjelagssakkunnigas linje. Av de socialdemokratiska kvinnornas många progressiva förslag finns det mycket litet spår i propositionen. De negativa följderna av detta ser vi dels i att vi fortfarande inte får någon tidsenlig och rätt användbar lagstiftning, dels i att flera viktiga och angelägna frågor har lämnats olösta och skjutits på framtiden. Sådana här ofullständiga förändringar kan dessutom tyvärr komma att användas som motiv för att skjuta nästa reform framåt i tiden. På så sätt har regeringen bidragit till att även kommande generationer får en eftersläpande lagstiftning med allt vad det för med sig av problem. Vi anser detta oacceptabelt och hävdar att tiden nu är mogen för en mer genomgripande reformering på detta område. Statsrådet Lidbom menade i sitt inledningsanförande att vpk i detta stycke skiljer ut sig från övriga partier. Han tycks t.ex. anse att kravet på likställighet mellan olika samlevnadsformer är en politisk omöjlighet i dag. Jag kan då bara konstatera att även det socialdemokratiska kvinnoförbundet i så fall skiljer ut sig från herr Lidbom. Detta förbund har nämligen samma syn som vi i detta stycke. Det är, menar vi, nödvändigt med en ny syn på samlevnadsfrågorna över huvud taget. Det räcker inte med justeringar i gällande bestämmelser. Det måste bli fråga om en ny tidsenlig grundval, och vi har i motionen angivit en del principer härför. Så t.ex. anser vi att begreppet äktenskap i den nya familjerättslagstiftningen skall ersättas av begreppet registrerad samlevnad. Det gör vi därför att ett regelsystem uppbyggt på den grunden kan ges en vidare omfattning än vad som nu är möjligt med begreppet äktenskap. Utskottet säger sig hysa viss förståelse för detta förslag men kan inte biträda det av sådana skäl som att begreppet äktenskap, som man säger, innehåller så mycket av värde. Dessutom hänvisar man till att det används av de flesta folk och nationer för att beteckna en officiell samlevnad. Nog vittnar väl bl.a. detta sätt att utgjuta sig om ett ords innebörd om hur halvhjärtat man tar itu med att reformera denna lagstiftning. Man erkänner att en utmönstring av termen äktenskap ur lagstiftningen skulle ge en starkare betoning av propositionens målsättning att det inom rättsordningen inte finns utrymme för mer än ett regelsystem för samlevnad mellan man och kvinna. Men man vill ändå behålla det därför att det har så mycket värde i sig och för att andra folk och nationer använder det! Begreppet registrerad samlevnad skulle kunna omfatta mer än begreppet äktenskap. Så skulle t.ex. ett legalt regelsystem grundat på detta begrepp också kunna omfatta samlevande homosexuella och alltså leda till att lagsystemet ger en inom detta område hittills förtryckt minoritetsgrupp i samhället en med den heterosexuella majoriteten jämställd ställning. Ett regelsystem som grundas på begreppet äktenskap mellan man och kvinna ger inte denna möjlighet. Också i detta avseende skulle begreppet registrerad samlevnad få lagarna att bättre överensstämma med den sociala verklighet som statsrådet Lidbom här har hänvisat till. Att det i denna verklighet finns homosexuella som lever tillsammans och som i detta samliv möter problem av annat slag än samboende av olika kön är också utskottet medvetet om. Man betonar i skrivningen att samlevnad mellan två parter av samma kön är från samhällets synpunkt en fullt acceptabel samlevnadsform, och man förutsätter att de homosexuellas problem skall bli föremål för en närmare utredning. Denna välvilliga inställning borde också ha följts upp av ett rättsligt erkännande. Det borde vara ett kultursamhälles plikt att direkt i lagstiftningen klart ta ställning mot fördomar och diskriminering. Liksom familjelagssakkunniga har vi i vpk-motionen i stället för vigsel föreslagit ett registreringsförfarande. Utskottet avvisar detta bl.a. för att det påstås skapa oklarhet om tidpunkten för samlevnadens rättsliga inträdande. Det uppfattar vi som ett försök från utskottet att få de sakkunnigas och motionärernas förslag att framstå som mindre väl genomtänkt. Frågan om tidpunkten utgör inte något som helst praktiskt problem. Det gör inte heller frågan om bevittning av registreringshandlingen. Sådana detaljer bör inte tas upp i själva lagen. De löses enkelt och När det gäller egendomsordningen menar vi från vpk att relationerna mellan två parter i en samlevnad i detta avseende bör ändras i riktning mot en större individuell självständighet. Sådan egendom som parterna förvärvat för gemensamt behov under samlevnaden eller i anslutning till den bör vara gemensam. I övrigt bör egendom vara enskild. Vi har i det stycket godtagit utskottets hänvisning till att familjelagssakkunniga överväger de rättsregler som det här är fråga om, men vi anser att motionens förslag bör överlämnas till familjelagssakkunniga och beaktas i det fortsatta utredningsarbetet. Den fastlåsning av rollerna för kvinnor och män som det hittills förhärskande familjemönstret och det borgerliga klassamhället åstadkommit har också fått återverkningar på de ekonomiska relationerna mellan två parter i en samlevnad. När sådan samlevnad av en eller annan orsak upphör, uppstår behov av att skydda den svagare parten. Underhållsskyldigheten måste därför finnas kvar så länge som sam hället ännu präglas av rådande förhållanden. Men i takt med den utjämning som sker mellan könen, bör också underhållsskyldigheten mot f. d. samlevnadsparter avskaffas. Ännu så länge måste hänsyn tas exempelvis till sådana skäl som att den ena parten i samlevnaden tvingas att eftersätta utbildning och yrkesarbete under den tid som familjen behövt omvårdnad. Men även nu menar vi att underhållsskyldigheten bör kunna begränsas till ett år. Det avsnitt där ofullständigheten i det nu föreliggande förslaget framträder särskilt starkt är i frågan om vårdnadshavare för barn. Där är s.k. fria förhållanden eller samvetsäktenskap inte jämställda med lagliga äktenskap. Fortfarande är modern ensam vårdnadshavare för barn om föräldrarna bor tillsammans. Fadern tillerkänns visserligen vissa möjligheter att kämpa om vårdnaden ifall samlevnaden upphör. Vi har i vår motion understrukit — jag vill gärna göra det även här — att vi finner propositionens betoning av att barnens bästa skall vara det avgörande för beslut i vårdnadsfrågan mycket väsentlig. Vår kritik bottnar i de rättsliga och sociala inkonsekvenser ssom vi menar kan bli följden av att de i och för sig riktiga principerna inte helt följs upp i lagförslaget. Modern skall alltså även i fortsättningen vara automatisk vårdnadshavare medan fadern måste ansöka om att få vårdnadsfrågan prövad. I och med det är utgångsläget rättsligt sett inte förutsättningslöst mellan föräldrarna och det i sin tur leder till inkonsekvens mot principen om barnets bästa. Eftersom utskottsskrivningen tyder på en viss oklarhet om vad vi syftat till på denna punkt, så vill jag ha sagt, att vi i likhet med familjelagssakkunniga menar att samboende ogifta föräldrar skall ha samma rätt till vårdnaden om barn som föräldrar till barn i äktenskap. Att vi inte accepterar ansökningsförfarandet hänger samman med att vi anser det skevt att vissa fäder på det sättet aldrig ställs inför kravet att ta sitt ansvar inför barnet. På det sättet bidrar lagen till att konservera könsroller och också till att premiera manligt slentriantänkande och likgiltighet. Det borde vara naturligt för alla föräldrar att ställas inför ansvarets eventualitet. Det är först då som det i många fall visar sig vilka förutsättningar var och en har att verka för barnets bästa. En annan svaghet i det här sammanhanget är att ansökan är ensidig, dvs. helt faderns sak. I likhet med länsstyrelsen i Malmöhus län och Fredrika Bremer-förbundet har vi funnit att det också bör finnas möjlighet för modern att yrka att fadern får överta vårdnaden. Det kan ju finnas fall där modern har skäl att slippa ta på sig en vårdnadsbörda och där fadern av det skälet bör komma in i bilden. Detta senare gäller också situationer när samlevnaden brutits, och detsamma är fallet när vi i motionen framhåller att ekonomiska risker eller personlig obenägenhet att starta en upprivande rättskonflikt inte skall behöva göra att fadern avstår från möjligheten att få vårdnaden om ett barn, då kanske till förfång för barnet. Dessutom är det naturligtvis fel att det finns en påtaglig risk att det mest blir fäder i högre inkomstgrupper som utnyttjar möjligheten. Sedan är det naturligtvis klart att vårdnadsfrågan alltid bör prövas rättsligt om föräldrarna inte är överens. Något annat är otänkbart, om man håller fast vid principen om barnets bästa. Jag har svårt att se varför det skulle vara nödvändigt med den genomgripande omarbetning av reglerna om faderskap som utskottet hänvisar till när det avstyrker vårt yrkande i denna del. Liksom moderns vårdnadskap automatiskt inträder vid barnets födelse, kan faderns inträda vid faderskapets rättsliga fastställande. Det ligger givetvis i de flesta ogifta samlevandes intresse att detta fastställande sker snabbt. Faderskapserkännande kan ju göras långt innan barnet föds. All utredning kan då vara klar, och faderskapets rättsliga inträdande kommer mycket snabbt efter födelsen. Inget hindrar för övrigt heller att barnavårdsnämnden i fall där det inte råder någon tvekan om faderskapet godkänner detta redan före födseln. Det är också här fråga om praktiska tillämpningsregler, som inte lagen uttryckligen behöver syssla med. Att ogifta samboende föräldrar i det här stycket inte har likställts med gifta är en allvarlig brist i propositionen och i utskottets förslag. Man ställer här en betydande kategori människor inför fortsatta rättsliga problem. Detta är både skadligt och onödigt. Sammanfattningsvis vill jag konstatera följande. Trots att de föreslagna förändringarna går i rätt riktning utgör propositionen och utskottsförslaget en halvhjärtad och ofullständig lösning på problemkomplexet. Det skulle ha funnits riksdagsmajoritet till förmån för mer konsekventa reformer. Statsrådet Lidboms eftergifter till förmån för ett föråldrat tänkande är helt onödiga. Tyvärr skadar det många människors berättigade intressen. Statsrådet Lidbom säger sig ambitiöst ha lyssnat på kritik och sakliga uppgifter. Efter det har han svikit de homosexuella, och han har svikit de ogifta samboendes berättigade krav på att få vårdnadsproblemet löst på ett rimligt sätt.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

Herr talman! Sällan upplevs spänningen mellan individ och kollektiv så starkt som på familjerättens område. På ena sidan står individens behov av integritet på det område som mer närgående än något annat rör vid hela personligheten och vid människornas djupaste känslor, det område där en partner kan skada den andra in i själva livsmärgen. Men på den andra sidan står samhällets ofrånkomliga behov av regler och normer, inte minst med hänsyn till de barn som kan bli de hårdast drabbade i de mänskliga konflikter som det här kan bli fråga om. Att på detta område stifta lag är en ytterst grannlaga uppgift. ”Rätt åt alla, orätt åt ingen” är den målinriktning som här är ledande för lagstiftningen. Klart måste hävdas att lagen är till för människornas skull och inte människorna för lagens skull. Uppenbart är att i en tid som vår när samhällsmönstren — det har nämnts flera gånger redan — är stadda i så snabb förändring måste lagarna tjänstgöra som ett smidigt instrument för dagens samhälle och individer.

Oförnekligen har vårt samhälles syn på äktenskapet i många stycken in åra dagar präglats av det tidigare statiska samhälle, som nu har förvandlats i så snabb takt till ett dynamiskt. Vad fru Marklund anförde om de fastlåsta könsrollerna inom dagens familj vill jag helt instämma i. Ökad förståelse för människors olikhet, för de invecklade och öm tåliga relationer som råder mellan individerna på det sexuella området, respekt också för sammanlevande människor av samma kön, frigörelse från de ekonomiska beräkningar som understundom kunnat spåras, inte minst vid skilsmässa. Det är de positiva synpunkter som ligger bakom dagens lagförslag. Den fullständiga objektivitet och neutralitet som anbefallts gentemot familjerelationerna redan i de utfärdade direktiven och som efter bästa förmåga fullföljts i det nu föreliggande lagförslaget kan också med en annan beteckning kallas tolerans och rent av barmhärtighet. Man har från vissa håll kännetecknat förslaget som nu föreligger som ett häftigt angrepp mot den speciellt kristna synen på äktenskapet. Jag skulle i detta fall vilja säga att man alltför ofta har brukat ord som ”vi” med den hänsynslösa exklusivitet som utmärker en del kristna kretsar. Gentemot ”oss” och ”vi” ställer man ett ”ni” och ”er”. Men ingen har entreprenad på den kristna synen. ”Vi kan inte acceptera — — —"” — jag tyckte nog att det fanns något av den tonen även i fru Jonängs inlägg här i debatten. , Att lagförslaget skulle vara ett anfall mot den kristna synen på familjen förstår jag inte. Vill man vara uppriktig måste man ju rent av erkänna den historiska sanningen att den lutherska kyrkan aldrig skaffat sig en klar och i helheten genomtänkt syn på sexualmoralen.

Även efter den nya lagens antagande — det skall understrykas — har kyrkan och de olika trossamfunden i vårt land fullständig frihet att verka för sin tolkning av äktenskap, skilsmässa och familjerelationer över huvud taget. Vad staten ger är en fullständig frihet för de olika samfunden. Mer kan inte staten göra. Att staten skulle genom paragrafer som är döda för människorna ha någon skyldighet att påtvinga dem en viss religös synpunkt kan inte med fog göras gällande.

Luthers syn på mänskliga relationer är kanske mest koncentrerat uttryckt i ordet: Vi får aldrig glömma bort att fråga hur nästan har det. — Ofta förefaller det som om en del av de röster som nu högljuddast protesterar mot det nya lagförslaget glömt bort denna för kristendomen grundläggande norm i förhållande till nästan.

Och det är — för att hålla sig till Bibelns område — i liknelsen om det förloradé fåret det enda, det vilsekomna som blir föremål för särskilda omsorger. Den omsorgen gäller inte de 99, de är redan i hägnadens trygghet. Detta bör, herr talman, vara och är enligt min uppfattning i detta fall målinriktningen för lagstiftningsarbetet i vårt land: tolerans, frihet, barmhärtighet. Tolerans, neutralitet: Här talas om att äktenskapet diskrimineras, och herr Lidgard var inne på kapitlet om att talet om den ekonomiska diskrimineringen betecknas som moderat kvirr. Men herr Lidgard talade med en viss försiktighet eftersom väl, om räkningen görs upp i dess helhet, man inte kan tala om någon ekonomisk diskriminering. Jag vill bara påminna herr Lidgard om att den gamla goda tid inte är så avlägsen, då det var i lag stadgat att kvinna i statens tjänst och även i andra sammanslutningars tjänst var skyldig att omedelbart lämna denna tjänst vid ingåendet av giftermål. Det kan inte vara herr Lidgard obekant. ”Man kunde ha väntat med att lägga fram detta förslag.” Ja, men det brådskar alltid när det gäller människor, och den moderata vänta-och-sementalitet som kommer till uttryck och som kommit till uttryck i många sammanhang här hör inte hemma i vår dynamiska tid med dess snabbt ändrade villkor för den enskilde. På två punkter, som dock på intet sätt rubbar min positiva syn på Onsdagen den helhetssyftningen i lagförslaget, har jag en annan uppfattning 30 maj 1973 propositionen. Jag har redovisat denna i ett särskilt yttrande och i — — — — — reservationen 13. Jag gör nämligen gällande, att när man bibehåller en — Äktenskapslagstiftlåt vara frivillig — medling, man borde ha lämnat ett större utrymme åt TSE de nu fungerande medlargrupperna av präster och pastorer, så att de fortfarande tilldelas behörighet som officiella medlare. Närmare motivering för att jag anser detta vara en skälig breddning av hela det register som medlarinstitutionen skall omfatta lämnar jag i mitt särskilda yttrande, som har nr 2 bland de avgivna. I motion 1973:1803 har jag påyrkat en betänketid på 6 månader även i de fall där makarna är ense om skilsmässa och inte har barn under 16 år. Jag anser först och främst att en bestämd betänketid skall avdelas och jag har därvid funnit att en omställningstid på 6 månader enligt min uppfattning är den lämpligaste. Jag har därför reserverat mig mot majoritetens förslag på denna punkt och jag yrkar, herr talman, bifall till min reservation 13. Herr talman! I övrigt ger jag mitt bifall till detta lagförslag som enligt mitt sätt att se är uttryck för en levande strävan att genom lagen skapa rätt åt alla, orätt åt ingen och som enligt mitt sätt att se följer ett tidlöst råd att man aldrig får glömma bort att fråga hur nästan har det. Det lagförslag vi behandlar i dag frågar verkligen efter hur dagens människa har det i dagens samhälle.
Herr talman! Jag vill bara rätta till fru Åsbrinks missuppfattning beträffande mitt inlägg. Jag har icke använt begreppet ”vi kristna” som något exklusivt eller i den meningen att kristna skulle vara förmer än andra. Jag har heller inte velat dra upp motsättningar mellan kristna och icke-kristna. Jag talade om ”vi kristna” lika väl som ”vi lagstiftare”. Det är ett språkbruk. I stället för att dra upp skillnader talade jag faktiskt om en samsyn mellan kyrkans lära om äktenskapet och äktenskapslagstiftningen.
Herr talman! Jag skulle bara vilja säga till fru Åsbrink att präster och pastorer kommer att bli tillgodosedda enligt majoritetens skrivning. Statsrådet säger i sin proposition att man skall utse särskilda medlare enligt den föreslagna medlingslagen, en lag som för övrigt skall gälla inte bara dem som är gifta utan även andra samlevande. Vid rekryteringen av medlarna skall man självfallet enligt propositionen utnyttja den erfarenhet som finns hos präster och pastorer. De är alltså på intet sätt utestängda från möjligheten att bli förordnade som medlare. Jag tycker att det är viktigt att framhålla att detta uttryckligen skrivits in i propositionen. I utskottsbetänkandet har Saken även understrukits. Jag vill också gärna säga till fru Åsbrink, att jag hyser stora sympatier för en betänketid på 6 månader. Jag vet att den saken kommer att ytterligare behandlas av herr Winberg. Det var emellertid en strävan från utskottets sida att göra en så god kompromiss som möjligt i den här frågan. Från skilda utgångspunkter kom vi rätt många i utskottet fram till Nr 105 3 månader men fru Åsbrink har skiljt sig ut från den gruppen genom att Onsdagen den avge en egen reservation om 6 månader. 30 maj 1973
Äktenskapslagstift Herr talman! Gentemot fru Jonäng vill jag säga att jag är fiende till. ”UNgen Mm.m. alla slags kategoriindelningar. Redan uttrycket ”vi lagstiftare” ter sig för mig övermaga, och uttrycket ”vi i riksdagen” borde vara i lag förbjudet att använda såsom det sker ute i landet. Allra värst är det för mig när jag i samband med kristen tro och kristen livsåskådning hör detta uttryck ”vi kristna”. Som svar på herr Wiklunds inlägg vill jag säga att jag är väl medveten om att möjligheten inte är utesluten att anlita en präst eller pastor i ett annat trossamfund. Vad jag har åsyftat är bredden på valmöjligheten när det gäller medlare. Med det begränsade antal som kommer att stå till förfogande trots det vidgade förslag lagutskottet framlägger om antalet medlare kommer det inte att finnas möjlighet att täcka hela registret av olika samfund i vårt land. Det är därför jag velat bibehålla den nu gällande bestämmelsen.
Herr talman! Det är nog inte riktigt så att präster och pastorer bara skall kunna anlitas. Man kan anlita dem redan nu utan att de blivit särskilt förordnade. Det är uttryckligen sagt att medlarna skall förordnas. Många av den grupp vi talar om — präster och pastorer — är särskilt lämpade för ändamålet i den mån de har erfarenheter och bedöms i övrigt vara lämpliga. De bör då kunna bli förordnade, inte bara anlitade. Såsom medlare kan dock strängt taget vilken människa som helst anlitas. Här är det fråga om dem som enligt medlingslagen skall förordnas.
Herr talman! Det är just detta jag vill nå. Jag vet mycket väl att varje människa kan fungera som inofficiell medlare åt två parter i ett äktenskap. Men just beträffande de förordnade medlarna lämnas för liten möjlighet för våra olika samfund i detta land att bli tillgodosedda. Eftersom vi har en glädjande rik skara av dessa i detta land som arbetar i kristen anda och för den kristna tron, skulle varje medlem av dessa samfund ha möjlighet att komma till en medlare som innehar officiell ställning som erkänd medlare. Det är detta diskussionen gäller.

Herr talman! De allmänna synpunkterna och de principiella värderingarna när det gäller det lagkomplex som är föremål för lagutskottets betänkande har framförts här av statsrådet Lidbom och även av utskottets ordförande. Herr Wiklund i Stockholm framförde såvitt jag kan förstå på ett fint sätt den grundläggande syn som utskottet lagt på den här föreslagna lagstiftningen på äktenskapsrättens område. Även om betänkandet innehåller ganska många reservationer och särskilda yttranden, kan man ändå tala om en bred uppslutning kring Nr 105 reformen och de grundlinjer som gäller för denna. Utskottsordföranden Onsdagen den talade inledningsvis om den arbetspress som varit för handen i utskottet. 30 maj 1973 I år har utskottet haft betydligt mera att ta itu med än tidigare. Tidigare har det faktiskt gått att klara sig i lagutskottet med sammanträden på tisdagar och kanske någon dag till, men i år har det varit mycket pressande. Vi får ge ett erkännande åt det lugn och den balans som herr ordföranden visat vid behandlingen, trots att det har varit tidiga morgnar och middagstimmen ofta tagits i anspråk, varvat med kvällsoch nattplena här i kammaren. Just ordförandens sätt att behandla ärendet har bidragit till att det trots allt har blivit ett hyggligt resultat. Det kan väl rent av sägas att detta betänkande innehåller så intressanta ting att det kan bli som ett uppslagsverk för dem som vill studera äktenskapslagstift Talarlistan är lång här och dagen är kort.

Vi är medvetna om att alla på listan har värdefulla ting att anföra, och vi hoppas att vi med den här ordningen kan bidra från utskottets sida till en viss koncentration. Reservationen 5 har ännu inte kommenterats av någon. Propositionen föreslår att halvsyskon skall få ingå äktenskap efter dispens av Kungl. Maj:t samt att sexuella förbindelser mellan halvsyskon avkriminaliseras. Det vänder sig reservanterna mot. Reservationen 6 har kommenterats av herr Wiklund. Där behandlas frågan om föräldrarnas samtycke när den som är under 18 år vill gifta sig. Enligt nuvarande bestämmelser ger länsstyrelsen dispens efter giftomans samtycke, men enligt förslaget i propositionen skall vårdnadshavare beredas tillfälle yttra sig. Även från barnavårdsnämnden skall yttrande inhämtas, innan länsstyrelsen tar ställning till dispensansökan. I och med detta torde det i praxis inte bli någon skillnad mot nuvarande ordning. Talan i dispensärende kan för närvarande anhängiggöras i olika instanser, i de reguljära domstolarna beträffande samtycke, och i administrativ ordning i fråga om dispens, över länsstyrelse till förvaltningsdomstol. Det kan bli en lång och tidsödande procedur. Nu föreslås att föräldrarna ges möjlighet att få tillståndsfrågan prövad av förvaltningsdomstol, alltså ett betydligt enklare förfarande. Jag tyckte nog att det var ett litet krystat motiv som herr Wiklund anförde här. Det kunde inträffa, sade han, att föräldrarna fick reda på att en underårig skulle gifta sig först i och med att meddelande kom från länsstyrelsen om yttrande över saken. I realiteten brukar det väl vara så att i sådana här situationer väntas barn. I varje fall i vanliga familjer brukar man väl ha reda på vad som är i görningen. Det är väl också snarare så i många fall att föräldrarna i de här situationerna har större besvär med att övertyga ungdomarna om 48 nödvändigheten av att gifta sig än av att försöka sätta sig på tvären. Men givetvis kan det inträffa i vissa fall. Nr 105 Vi tror emellertid att i och med att föräldrarna blir i tillfälle att yttra Onsdagen den sig, kommer man från länsstyrelsen att ta hänsyn till det. I realiteten blir 30 maj 1973 det inte så stor skillnad mot det förfaringssätt som varit tidigare. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag i det här hänseendet. I reservationen 8 är det några rader i utskottets skrivning som reservanterna vänder sig mot. Herr Lidgard har kommenterat detta. Utredningen hade föreslagit att äktenskapet skulle konstitueras genom ett anmälningsförfarande hos myndighet. Det skulle därmed bli vederbörandes ensak om de ville ha någon högtidligare, ceremoniell påbyggnad av religiös eller annan art, ett system som ju praktiseras i många länder. I skrivningen citerar utskottet föredragande statsrådet där denne säger att de sakkunnigas förslag hade betydande förtjänster. Det skulle ha blivit ett enhetligt förfarande för ingående av äktenskap. Det där med de betydande förtjänsterna vill reservanterna ta bort och i stället skriva att utskottet anser i likhet med några remissinstanser att förslaget har en del brister. Den skrivningen är alltså litet annorlunda än utskottets. Utskottet är inte lika känsligt på den här punkten som reservanterna, och jag ber därför att få yrka att skrivningen i betänkandet bibehålls. I reservationen 9 behandlas det borgerliga vigselformuläret. I propositionen föreslås att vid borgerlig vigsel skall finnas ett förenklat alternativ till ritual som skall innehålla endast de för vigseln konstitutiva momenten, som det heter i propositionen, och komma till användning när kontrahenterna särskilt önskar det. Herr Wiklund, som ju är reservant här, har anfört synpunkter. Detta förenklade vigselformulär vid borgerlig vigsel får närmast betraktas som i viss mån en kompromiss. De sakkunniga hade föreslagit ett anmälningsförfarande. Som nämnts skall detta enkla formulär komma till användning endast när kontrahenterna uttryckligen önskar det. Kan det förhoppningsvis bidra till att några fler väljer att inordna sig i äktenskapets regelsystem, har det ur såväl kontrahenternas som samhällets intresse fyllt en uppgift. Innehållet i reservationen 11 är väl inte av några större dimensioner. Reservanterna har närmast sett det här ur principiella synpunkter. Vad det handlar om är att det på något sätt måste markeras i lagboken att 14 kap., som handlar om medling, nu faller bort och att den frivilliga medlingen mellan samlevande tas upp i en särskild lag. De som svarar för utskottet vill att 14 kap. med 1 § skall bibehållas, där det direkt skall hänvisas till nämnda särskilda lag. Reservanterna yrkar bifall till förslaget i propositionen att 14 kap. skall upphöra att gälla och förutsätter, som det brukar ske i liknande fall, att en notis tas in under 14 kap. med angivande av att kapitlet upphört genom lagen om medling mellan samlevande.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
Onsdagen den Herr talman! Utskottets vice ordförande var i sitt anförande alltför 30 maj 1973 vänlig mot mig. — Jag måste likväl göra en viss invändning mot resonemanget när det gäller reservationen om det borgerliga vigselformuläret. Som vi vet har utskottet i motsats till vad familjelagssakkunniga har föreslagit förordat ett bibehållande av 5 kap. 1§ om trohet och bistånd såsom en förpliktelse för äkta makar. Det är då enligt min uppfattning angeläget att det erinras om trohetsplikten i själva vigselögonblicket. Jag tycker därför att det nuvarande borgerliga vigselformuläret skall vara kvar och inte kompletteras med något alternativ. Vad skall man ha den här trohetsparagrafen till annars? Skall den bara vara en dekoration? Den är visserligen inte längre förenad med någon sanktion som hittills, men den kan ändå inte som sagt få bli bara en vacker dekoration i lagtexten, utan jag tycker att den skall få spela en viss viktig roll. Det kan den bäst få göra, om man har kvar bara ett borgerligt vigselformuläret.
Herr talman! Jag tror inte den stora allmänheten har något emot att den nuvarande ordningen med kyrklig eller borgerlig vigsel bibehålls. Det ger ju kontrahenterna möjlighet att själva bestämma formen för sin vigsel. Det förenklade borgerliga vigselformuläret får väl ses som ett medel att tillgodose ytterligare önskemål i det hänseendet. Det lär väl för övrigt inte bli så många som kommer att använda det. Det skall ju komma till användning endast på uttryckligt önskemål från dem som gifter sig. Ur de synpunkterna kan jag för min del inte anse att det är något fel i att alternativet med förenklat borgerligt vigselformulär finns.

Herr talman! Låt mig allra först konstatera att den fråga vi nu diskuterar har föregåtts av en mycket livlig debatt. Detta har varit naturligt och önskvärt med hänsyn till frågans betydelse för de enskilda människorna. Debatten har tyvärr präglats av alltför stora oklarheter, vilket jag finner otillfredsställande. De förslag som föreläggs riksdagen är givetvis viktiga och betydelsefulla men icke av den räckvidd som många vill göra gällande. Här är det inte fråga om avskaffande av äktenskapet, som har gjorts gällande i den allmänna debatten, utan endast fråga om en översyn av äktenskapslagstiftningen, som är påkallad av förändringarna i samhället och människornas levnadsförhållanden och värderingar. Det hade dock varit önskvärt, som vi har framhållit i partimotion 1971, att hela äktenskapslagstiftningen kunnat bedömas i ett sammanhang. Det hade då varit lättare att ta ställning till lagen i hela dess vidd, inte minst med hänsyn till de ekonomiska rättsverkningarna. Det måste enligt min mening vara ett oeftergivligt krav att skydda den ekonomiskt svagare parten vid en separation. Och den frågan är inte i sin helhet löst liksom inte heller frågan om huruvida äktenskapet är diskriminerat vid beskattningen. Det bör inte vara så att ett äktenskaps ingående skall innebära ekonomiska fördelar. Ej heller skall man förlora ekonomiskt på ett äktenskap. Det får inte vara så, som det ofta görs gällande i debatten, att man förlorar på ingående av ett äktenskap exempelvis när det gäller beskattning eller sociala förmåner. Det finns därför all anledning att undanröja eventuella ekonomiska skillnader mellan äktenskapet och andra samlevnadsformer. Detta är frågor som måste lösas och som kan förväntas bli föremål för fortsatta överväganden vid det kommande reformarbetet. Vidare kan stor vikt förväntas bli lagd vid önskvärdheten av en bevarad nordisk gemenskap på äktenskapsrättens område. Jag skulle givetvis ha önskat att man i större utsträckning än vad som nu synes förekomma hade sökt kontakt mellan de nordiska länderna för uppnående av en samordning av äktenskapslagstiftningen de nordiska länderna emellan. Men, herr talman, denna samordning kan även uppnås trots föreliggande förslags antagande i det fortsatta reformarbetet. Rent allmänt-skulle jag vilja säga att äktenskapet liksom tidigare är en naturlig samlevnadsform — en samlevnadsform som hela vårt samhälle är anpassat efter. Även om jag anser att äktenskapet för det övervägande antalet människor är den naturligaste samlevnadsformen, så kan man icke bortse från att det finns andra samlevnadsformer utan äktenskapets etiska och rättsliga innehåll där man ändock medvetet eller omedvetet accepterar detsamma. Även om man är neutral till olika samlevnadsformer, måste man ändock slå vakt om äktenskapet som den lagligt skyddade, principiellt livsvariga gemenskapen mellan man och kvinna och om hemmet som den självklara miljön för de ungas fostran. Lagstiftningen skall präglas av vidsyn, tolerans, förståelse och respekt för andras uppfattningar och åskådningar. Dock torde det vara ostridigt att familjestabiliteten är av grundläggande värde både för de enskilda människorna och för samhället. Därför är det ur samhällets synpunkt angeläget att via lagstiftning och på annat sätt stärka hemmets ställning och familjegemenskapen. Efter att nu ha redovisat min allmänna syn på äktenskapet vill jag i all korthet kommentera reservationerna 6 och 14 vid lagutskottets betänkande nr 20. I reservationen 6 har jag tillsammans med herrar Wiklund i Stockholm, Lidgard och Winberg hemställt om ett bibehållande av giftomannasamtycket i fråga om dem som är under 18 år. Man kan inte bortse från att propositionens förslag innebär en inskränkning i föräldrarnas vårdnadsuppgifter och kan leda till en försvagning av familjebanden. Dessutom är det fråga om ekonomiska följder vid äktenskapets ingående, såvida ej särskild rättshandling upprättas. Det är därför angeläget att de som direkt har hand om vårdnaden, exempelvis föräldrarna, i första hand skall ge sitt samtycke när det är fråga om medgivande till äktenskap för dem som är under 18 år. Det kan inte vara rimligt att föräldrarna skall höras i efterhand. Den nuvarande ordningen är fullt tillfredsställande och har såvitt jag vet ej vållat några nämnvärda olägenheter. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservationen 6. I vad gäller reservationen 14 har jag och mina medreservanter hävdat önskvärdheten av att förhastade skilsmässor förebyggs. Det torde Nr 105 Onsdagen den makarna eller endera av dem handlat i ett visst affekttillstånd. Efter 30 maj 1973 moget övervägande har de ångrat sitt beslut och borde därför få möjligheter att återta sin ansökan om äktenskapsskillnad. Jag har personligen haft kontakt med några sådana fall, där makarna har begärt äktenskapsskillnad men ångrat sig efter någon tid. Jag tycker därför att en betänketid på tre månader synes vara väl avvägt. Under den tiden får de möjligheter att noga överväga och ta ställning till huruvida de önskar äktenskapsskillnad eller ej. De fördelar som en betänketid ger uppväger med all sannolikhet de eventuella olägenheter som den kan medföra vid en skilsmässa. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 14 och i övrigt till alla reservationer där mitt namn förekommer. förekomma — nu talar jag hela tiden om dem som är överens — att båda
Herr talman! Jag skulle först vilja uttrycka min uppskattning av vad fru Åsbrink sade i den väsentliga delen av sitt inlägg. ”Hurra vad vi är bra, vi kristna”, det är något som jag tycker det är riktigt att man angriper någon gång. Jag är däremot mindre belåten med vad herr Lidgard anförde. Han var missnöjd med de dåliga arbetsförhållanden vi har i riksdagen. Det instämmer jag i, men de förhållandena beror ju litet grand på att man håller så långa anföranden; herr Lidgard talade i en halv timme. Det är därför vi får sitta här på nätterna i så stor utsträckning. Den situationen kan vi kanske bättra på var och en på sin kant. Sedan säger herr Lidgard att regeringen lägger fram förslag i valtaktiskt syfte. Det kanske stämmer, men jag skulle vilja säga motsatsen, nämligen att regeringen ibland låter bli att lägga fram förslag i valtaktiskt syfte. Jag tänker på kyrka—stat-utredningen och frågan om fri abort, där jag gärna hade velat se några radikala grepp. I en reservation yrkar man avslag på hela propositionen. Jag tycker det är fel att det minst reformvänliga landet i Norden skall bestämma takten, men det kan inte vara fel att ett mera reformvänligt land visar vägen för de övriga. Det har skett på många andra områden. Och det finns ingen som helst anledning att lyssna till en hel del överspända fanatiker som larmar i pressen och skickar konvolut till oss dagligen. Dem tycker jag vi kan bortse från. Det bör påpekas att lagrådet har accepterat det här förslaget, och det är inte någon församling som brukar kasta sig huvudstupa ut i det ovissa. Där ligger det väl en viss garanti för att förslaget inte är så äventyrligt som somliga vill göra det till. Kanske är det t.o.m., som statsrådet sade, ett svepskäl för att komma ifrån hela lagförslaget, när man angriper den formella delen av det och påstår att det inte skulle gå ihop med det nordiska samarbetet. Jag tycker att det här är en ganska bra proposition — det framgår av att jag är med på bara en reservation — men den skulle ha kunnat vara bättre, särskilt på två punkter: registrering för ingående av äktenskap och gemensam vårdnad för sammanboende med gemensamt barn som icke är gifta. På de punkterna har de sakkunniga varit förståndigare än regeringen. En registrering motionerade jag om för många år sedan, och jag vidhåller att det vore mycket förnuftigt att ha en enkel registrering av äktenskapets ingående. Sedan kunde var och en gå till en präst eller någon annan och få de ceremonier som är önskvärda. Nu säger statsrådet att detta inte går på grund av en konvention i Förenta nationerna som vi är med på. Men nog skulle man med god vilja kunna klara saken. Man kunde ju ordna med någon sorts vittnen även vid ett sådant anmälningsförfarande. Jag tycker som sagt att det är beklagligt att man inte har kunnat få den förenklingen till stånd. När det gäller den gemensamma vårdnaden anser jag att det är helt ofattbart att man inte skall kunna ha samma rättsläge för sammanboende man och kvinna som har ett gemensamt barn och gemensamt vill ta ansvar för detta som man har för gifta. Det är mycket hedervärt att de vill göra det, och samhället bör acceptera det med tacksamhet. Jag kan inte finna att de invändningar som har gjorts i det fallet har den minsta relevans, och jag är här med på en reservation som bara har vunnit litet för liten anslutning. Det föreligger också en motion av herr Romanus, som vill att föräldrarna skall kunna ha gemensam vårdnad även om de inte är sammanboende. Principiellt är det väl också egentligen alldeles riktigt. Men det tillstöter vissa svårigheter, och därför har vi sagt att de sakkunniga bör ägna intresse åt detta vid det fortsatta arbetet. När underåriga vill gifta sig är det i regel — i 98 eller 99 procent av fallen — för att de skall ha barn ihop; de vill att barnet skall få äktenskaplig status. Många av dem som nu är emot förslaget vill ju att det skall vara så många äktenskap som möjligt. Krånglar man här till alltför mycket, flyttar vederbörande naturligtvis ihop ändå, och barnet blir utomäktenskapligt — detta otrevliga uttryck som vi skulle försöka komma ifrån. Det finns inte heller något värde i det anförda argumentet att det skulle vara olyckligt om dessa underåriga först går till en myndighet och föräldrarna får reda på saken därefter — de bör först gå till sina föräldrar. Om det är samtycke från föräldrarnas sida det gäller eller endast att föräldrarna skall höras, så är det ingen skillnad i detta fall. De kan naturligtvis skicka in sin ansökan om att få gifta sig direkt till länsstyrelsen, även om det fordras samtycke av föräldrarna — länsstyrelsen får inhämta det i efterhand. Jag har handlagt sådana här ärenden en gång på en länsstyrelse, och jag känner till detta. Varför skall man krångla till det i onödan? Medlingen skall bli frivillig. Det är bra, och därför behöver man inte spilla så många ord på det, tycker jag, som utskottet har gjort. Inom parentes kan jag säga att det väl har hänt att folk har blivit hopmedlade fast det har varit olyckligt för alla parter utom kanske för medlaren. Myndiga prostar på landet har ibland lappat ihop äktenskap fast det hade varit bättre att de inte hade blivit ihoplappade. Att halvsyskon skall kunna ingå äktenskap har jag motionerat om för många år sedan, vilket väckte ett visst uppseende, som det ibland händer med förslag som är före sin tid. Det är inget märkvärdigt i detta. Det har förekomit ett mycket uppmärksammat fall med två människor som hade bott ihop länge och hade barn tillsammans. Man skulle slita dem ifrån varandra och egentligen bura in dem. Sådant gör man inte i ett mänskligt samhälle. Det är naturligtvis, som någon har sagt tidigare, inte någon större frekvens av sådana här företeelser. Framför allt tror jag inte att halvsyskon som växer upp tillsammans kommer att fatta tycke för varandra, så vist är det ordnat här i världen. Det är inget problem — och det fordras ju dispens fortfarande. Några genetiska risker är det enligt sakkunskapen inte. Att man skall gå emot detta förslag kan jag inte förstå. Så har vi detta med betänketid. En passant vill jag säga att när fru Jonäng anser att det är bra med tre månaders betänketid därför att det kan föreligga graviditet, föranleder det mig att göra antagandet att fru Jonäng har litet underliga begrepp om hur lång tid en graviditet varar. Jag kan inte förstå att tre månader kan vara av något större värde i det fallet: Här är alltså frågan om samhället skall ställa sig som förmyndare för vuxna människor som är fullt rättskapabla. Det är som jag ser det nästan litet förödmjukande mot människor om samhället gör så. Det gäller vuxna människor som beslutar lugnt och sakligt, i de flesta fall, att de skall bryta upp från äktenskapet. Då säger samhället: Nej, det här har ni nog inte tänkt på tillräckligt, det kan inte vara rätt, det får ni fundera på i tre månader. Det är egentligen rätt fantastiskt. På vissa håll har man talat om att det borde finnas en ångervecka. Hela äktenskapet har ju varit en ångervecka för dessa människor. Har de varit gifta i tio år så har de haft tid på sig att verkligen pröva sitt äktenskap. Snarare skulle man ha en ångervecka före vigseln. Det skulle man kanske överväga, det hade kanske varit bättre. Det är ganska egendomligt att de som talar mest och högst om att samhället skall ha mindre inflytande och den enskilde mer är de som här vill beröva enskilda vuxna människor bestämmandet över dessa förhållanden, som vill att samhället skall sätta sig som överförmyndare. Det är vad vi i vanliga fall kallar socialism och nu är det moderaterna som mest ansluter sig till detta. Det är en något egendomlig kombination. Självfallet är det, herr talman, bra med hållbara äktenskap; det finns inga delade meningar om det. Men hållbarheten ligger inte — och det behöver påpekas — i ceremonier och i att man inför en präst eller någon annan upprepar vissa fraser. Det är inte detta det beror på. De som lägger avgörande vikt vid det — och tyvärr är det synbarligen många — hemfaller ju åt medeltida vidskepelse. Halten och styrkan i samlevnaden mellan en man och en kvinna beror på helt andra kvaliteter, oåtkomliga för aldrig så ambitiösa lagstiftare. Jag tror, herr talman, att vi skall vara innerligen tacksamma för det.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

Herr talman! Jag skall bara ta upp en fråga som herr Sjöholm berörde i sitt anförande — typiskt rakt på sak som han alltid yttrar sig i de olika frågorna. Jag vill gärna säga att jag har ställt mig positiv till reservationen 19 rörande möjligheten för ogifta och frånskilda föräldrar att gemensamt få utöva den rättsliga vårdnaden om gemensamma barn. Det var ju en majoritet i familjelagssakkunniga som stödde tanken att det skulle skapas möjligheter härvidlag. Ett väsentligt skäl mot utskottsreservanternas förslag är dock risken för formella komplikationer. En rad sådana har utvecklats av familjelagssakkunnigas minoritet i den här frågan. Så länge föräldrarna bor ihop och gemensamt har den faktiska omvårdnaden om barnen skulle det inte vara några problem med att också ge dem den rättsliga vårdnaden. Problemen uppkommer om föräldrarna separerar. Vid skilsmässa skall domstol bestämma vem av föräldrarna som skall ha vårdnaden — därvidlag är det klart. Någon motsvarighet till detta finns inte då det gäller de ogiftas separation. Skall den gemensamma vårdnaden upplösas, måste detta ske genom att en av föräldrarna ansöker om det hos rätten. Man måste nog räkna med att så inte skall komma att ske i de allra flesta fall. För att kunna garantera att en separation följs av en formlig vårdnadslösning måste man tydligen ordna med en kontroll av personliga förhållanden, och detta kan i varje fall inte jag acceptera. Men jag vill igen säga att jag ställt mig positiv till den här saken, och utskottet har uttalat sig åt det hållet. Det står i betänkandet på s. 111 nederst att skulle det så småningom bli ett mer allmänt önskemål om gemensam vårdnad i de här fallen bör saken kunna tas upp till förnyad prövning. Jag tänker mig då närmast att familjelagssakkunniga skulle kunna ta upp frågan. Någon kartläggning av behovet av en sådan prövning finns inte för närvarande. Utskottet förutsätter att med hänsyn till frågans vikt utvecklingen på området följs med uppmärksamhet av regeringen. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan under punkten 32. Jag vidhåller alltså min uppfattning.
Herr talman! Jag är kanske litet fundersam om jag skall ta upp herr Sjöholms påhopp. Men jag tror att kammarens ledamöter är ense med mig så till vida att i varje fall herr Sjöholm inte är rätte mannen att ge sina kolleger anvisningar om hur de skall uppträda i talarstolen och i andra sammanhang. I sak vill jag bara konstatera att herr Sjöholm har fallit i samma grop som så många andra befinner sig i, nämligen att det nordiska samarbetet skulle betyda att man alltid låter, som herr Sjöholm sade, det minst progressiva landet bestämma utvecklingen. Det vet man väl inte förrän man har förhandlat färdigt om saken. Och jag skall tillåta mig att återge vad juridiska utskottets ordförande, förre danske utrikesministern Thestrup, sade i Nordiska rådet. Han ville för sin del påstå att den svenska regeringen inte hade gjort något allvarligt försök att få till stånd en verklig diskussion om det viktiga spörsmål som äktenskapslagstiftningen utgör. Mot den bakgrunden kan man verkligen inte, som herr Sjöholm gjorde, slå fast att det blir det minst progressiva landet som bestämmer utvecklingen.
Herr talman! Jag vet inte vad det är herr Lidgard kallar för påhopp. Vi bemöter ju varandras ståndpunkter här i riksdagen. Jag bara påpekade att när herr Lidgard klagar på att tiden inte räcker till, så bör han ju ha ett ansvar för det själv också. Det är ganska enkelt. Sedan talade herr Lidgard om mitt uppträdande i denna talarstol och ”i andra sammanhang”. Vilka andra sammanhang tänker herr Lidgard på? Jag vet inte heller att jag uppträder på något speciellt anstötligt sätt i talarstolen, som jag alltid talar från. Det här hör ju inte till dagens debattfråga, men jag tycker inte att man skall hänfalla till sådana vårdslösa uttryck som ”i andra sammanhang”. I det fallet skall man nog vara litet moderat, herr Lidgard. Om vi skall ha ett nordiskt samarbete och vänta till dess alla blir klara, så blir det ju ändå det landet som är minst progressivt och som tvekar längst som kommer att bestämma takten. Det tycker jag är så självklart att det inte skulle behöva sägas.